Fru talman! Jag använde en stor del av mitt anförande till att förklara detta. Vi hade ett system som antogs under den borgerliga tiden som innebar att studenternas val skulle spela en lika avgörande roll i detta sammanhang. Det är bl.a. det som vi syftar på. Det tror jag att Majléne Westerlund Panke alldeles utmärkt väl förstår. Hon kan i efterhand också läsa mitt anförande, så att hon kommer till klarhet när det gäller alla detaljer. Jag skulle också vilja passa på tillfället att ta upp ett par andra detaljer som Majléne Westerlund Panke tog upp i sitt första anförande. Det gäller huruvida den tekniska utbildningen bör prioriteras. Det har vi från moderat håll sagt flera gånger. Det är ingen hemlighet i det svenska samhället att det är en stor brist på ingenjörer. De efterfrågas av vårt näringsliv. Högskolor och universitet efterfrågar möjligheter att utöka utbildningarna på dessa områden, men man har inte haft dessa möjligheter. Vi vill ge dem denna chans, därför att näringslivet ropar efter det. Det är bra för svenskt näringsliv. Är det möjligen så att socialdemokraterna motsätter sig en utökning av den tekniska utbildningen?
Fru talman! Nej, vi motsätter oss inte detta. Men vi ställer inte heller en utökning av den tekniska utbildningen i motsats till en allmän expansion. Det är just om detta som jag vill ställa en fråga. Vilka högskolor och vilka utbildningar som i dag får del av utbildningssatsningar får stå tillbaka vid ett sådant förslag till beslut? Jag vill återigen återkomma till överflyttningen av den offentliga utbildningsfinansieringen. Jag ställer frågan så här: Innebär det Rune Rydén säger om studentens val att ni funderar på någon form av studentpeng?

Fru talman! Majléne Westerlund Panke angriper på ett klassiskt sätt den kritik som har funnits mot att kvaliteten inom högskolan riskerar att sjunka. Hon ritar en karikatyr - det är dessutom en dålig karikatyr - och så kritiserar hon karikatyren. Hon undrar om hon blir dummare och dummare med tanke på att hon har en akademisk utbildning och att fler och fler får en sådan. Självfallet har ingen av oss i oppositionen menat att så skulle vara fallet. Vi säger i stället att man måste tillföra motsvarande andel nya disputerade lärare när man ökar antalet studenter på ett så dramatiskt sätt, vilket i och för sig är bra. Andelen lärare får inte sjunka i förhållande till antalet studenter. Likaså måste det både finnas godtagbara lokaler att bedriva undervisning i och bostäder för studenterna. Majléne Westerlund Panke uttryckte dessutom tillfredsställelse över att studiestödssystemet inte kommer att kunna förändras förrän år 2000. Vi kritiserade regeringen för denna fördröjning. Finns det ingen självkritik? Beklagar man inte senfärdigheten i beslutsprocessen?
Fru talman! Jag kan inte annat än att uttala min tillfredsställelse över det vi har lyckats med under denna mandatperiod, trots de ekonomiska förutsättningar som bl.a. kristdemokraterna såg till att vi hamnade i. Vi har lyckats satsa över 10 miljarder kronor på ett kunskapslyft. Vi har satsat på 60 000 nya platser på högskolor och universitet. Nästan 9 000 nya platser finns i dag inom den kvalificerade yrkesutbildningen. Vi klarade inte att också införa ett reformerat studiestödssystem. Men om expansionen var steg 1 är vi nu framme vid steg 2.

Fru talman! Jag skall vara så schyst att jag erkänner att detta liknade ett beklagande över senfärdigheten. Jag instämmer i det beklagandet. Regeringen har en arbetsbelastning som gör att man inte förmår att genomföra det som är både önskvärt och nödvändigt. Det kanske kan repareras på höstkanten.
Fru talman! Om det skall tolkas som ett beklagande vill jag att det tas till protokollet vad jag menar med "beklagande". Det handlar naturligtvis om att vi 1994 hade en ekonomi som inte möjliggjorde både expansion och införande av ett nytt studiestödssystem. Det tog därför längre tid än det hade behövt ta. Det är inte initiativkraften från regeringen det är fel på.
Fru talman! Jag skall hålla mig kort, eftersom jag väl får räkna mig till oppositionen. Jag tycker naturligtvis som Tuve Skånberg att kunskapen inte sjunker i värde om det är flera som har den. Såvida alla inte utbildar sig till kock, för då blir det naturligtvis inte så stort värde med den examen - men det var väl inte det vi tänkte. Jag tycker ändå att Majléne Westerlund Panke litet för lättvindigt beskriver fördelarna med ett utökat antal platser på universiteten. Det är en riktig utveckling. Alltfler skall få tillgång till högre utbildning. Åtgärderna har ju delvis motiverats med den höga arbetslösheten. Om det inte hade varit så tror jag att man hade förberett det här på ett bättre sätt. Vi har alltså inte kompetenta lärare som klarar av expansionen. Vi har inte tänkt igenom hur undervisningssättet på universitet och högskolor skall ändras för att passa de nya elevgrupper som kommer in. Jag tycker också att man skall titta på den enskilda individens förutsättningar, men jag tror att det brister litet på den punkten. Många studenter som kommer in på en högskola får inte den hjälp, det stöd och den undervisning som de behöver för att klara av sina studier. Det handlar inte bara om lärarbrist, utan det är också brister i antagningssystemet, studiesystemet fungerar inte bra, osv. Det finns alltför många brister i systemet, som borde ha förberetts bättre. Jag kan möjligen i efterhand förstå orsakerna, men jag tycker ändå att detta bör komma fram.
Fru talman! Jag delar den oro som Gunnar Goude ger uttryck för när det gäller de enskilda studenternas situation på högskolorna i dag. Jag ser i någon mån med samma oro på högskolors och universitets långsamma sätt att förändra sig för att möta de nya kraven. Jag kommer med stort intresse att följa utvärderingen av vad universitet och högskolor under de här åren har använt de s.k. kvalitetshöjande medlen till. En av tankarna var att lärarkåren skulle få möjlighet till fortbildning och vidareutbildning för att skaffa sig nya pedagogiska erfarenheter. Hur mycket av detta som har kommit till stånd kan jag inte svara på i dagsläget, men Högskoleverket kommer naturligtvis att följa upp frågan, och det skall bli intressant att se vad pengarna har använts till. Jag tror precis som Gunnar Goude att det krävs en inre reform inom universitet och högskolor, så att man möter de krav på förändringar och förnyelse som inte bara ett ökat antal studenter utan även förändringen på sammansättningen av själva studentkåren ställer.
Fru talman! Jag vill haka på den andra frågan som Majléne Westerlund Panke berörde, nämligen vikten av att vi har en offentlig grundfinansiering av forskningen - jag vill då speciellt trycka på grundforskningens finansiering - och forskningens frihet. Om Majléne Westerlund Panke nu har den uppfattningen tycker jag att det hade varit intressant att få en kommentar av utskottet vad gäller ett par motioner i stället för att de bara avstyrktes rakt av. Det gäller t.ex. motionen med förslag om att resursfördelningssystemet skulle ses över, så att vi fick en bild av hur det ser ut, vilka medel som kommer inifrån och vilka som kommer utifrån. Detsamma gäller den från svensk synpunkt absolut inte särskilt offentliga finansieringen, med 1 miljard som styrs av EU:s forskningsprogram. Jag tycker dessutom att åtgärden att ur statsbudgeten ta bort finansieringen av t.ex. Naturvårdsverkets miljöskyddsforskning innebär just ett steg bort från offentlig finansiering till någonting annat, där vi saknar kontroll och öppenhet. Jag anser att de tre motionerna kunde ha bemötts på ett mer positivt sätt, även om jag inte tror att utskottet skulle tillstyrka dem.
Fru talman! Orsaken till att vi har avstyrkt motionen är naturligtvis att vi vill avvakta Forskning 2000, som bl.a. skall titta på hur den framtida forskningen skall finansieras. NUTEK har initierat en uppföljning av kvaliteten på de insatser som har gjorts inom ramen för EU forskningen. Jag kan dela Gunnar Goudes uppfattning att det kanske krävs en starkare styrning av den s.k. motfinansieringen till EU-programmen, så att inte enskilda forskare först initierar samarbete och avtal och universitet, högskolor och andra finansiärer sedan skall betala på löpande räkning. Den här forskningen måste alltid vägas mot den s.k. inhemska forskningen. Jag hoppas att forskningsutredningen år 2000 kommer att ta upp även den här typen av problem vad gäller forskningsfinansieringen, som vi i dag kan se finns.
Fru talman! Jag har två korta frågor till Majléne Westerlund Panke. Det gäller CSN:s roll och det särskilda utbildningsbidraget. Vilka åtgärder är socialdemokraterna beredda att vidta för att CSN skall kunna fullgöra sitt uppdrag på ett bättre sätt än vad man hittills har förmått göra? Skäggetorp, Valdemarsvik och Söderköping när de frågar om de kan lita på att det särskilda utbildningsbidraget kommer att gälla både en tredje och en fjärde termin och kommer att ligga fast fram till år 2000, då vi får det nya studiestödssystemet?
Fru talman! Det är väl ingen hemlighet att de allra flesta av oss som sysslar med utbildningsfrågor är om inte besvikna så i alla fall oroade över CSN och CSN:s möjligheter att hantera alla de ansökningar som har ramlat in över dem. Även regeringen har erkänt att CSN är underbemannat i det expansiva skede vi nu befinner oss i, och därför har CSN fått ett antal miljoner för att försöka förbättra det hela. Trots det handlar det fortfarande om handläggningstider på uppemot flera månader, och det är väl ingen av oss som tycker att det är acceptabelt. Jag vet att det i vissa fall har tagit så lång tid. Tanke är att varje enskild student skall få ett besked efter tre fyra veckor.
Fru talman! Det är bra att socialdemokraterna i utbildningsutskottet, och kanske även regeringen, är medvetna om problemet. Majléne Westerlund Panke talar om handläggningstider på tre månader, men de kan faktiskt vara ännu längre. Många av dessa studieovana män och kvinnor känner faktiskt en stor oro inför framtiden. Det är så tråkigt, eftersom det inverkar menligt på deras möjligheter till goda studieresultat. Skall man kunna studera som vuxen måste man också känna sig trygg. Jag fick inte något klart besked om det särskilda utbildningsbidraget, så jag får upprepa den frågan: Vad kommer att gälla?
Fru talman! Jag missade svaret på den frågan - kanske var det en Freudiansk glömska, jag vet inte. Jag hoppas att Britt-Marie Danestig efter behandlingen av vårpropositionen kommer att ha ett klarare besked att ge till de studerande hon hade träffat. Det är en förhoppning som jag själv personligen när.
Fru talman! Majléne Westerlund Panke talade om kvalitet och kvantitet i utbildningen, däremot inte så mycket om utbildning efter behov. När det t.ex. gäller läkarutbildningen kan vi ganska hyggligt beräkna vilket behov vi har framöver. Men det finns många andra områden där vi i dag inte vet något om behoven och alltså måste vara beredda på det oväntade och det oplanerade. Därför har vi i Folkpartiet tagit upp det här med pensions och utbildningskonton. Jag skulle vilja ha en kommentar om hur socialdemokraterna tänker sig att möta de här oförutsedda utbildningsbehoven. Britt-Marie Danestig tog upp frågan om CSN, och jag tror tyvärr inte att vi kommer längre i den. Sedan var det forskningens frihet. Jodå, det är väldigt bra att vi har offentliga medel. Men de klarar ju bara att bekosta en ringa del av alla de forskningsprojekt av hög kvalitet som det ansöks för. I Kvinnooch jämställdhetsforskningskommittén, som jag är ordförande för, kan vi dela ut medel i 10 % av ansökningarna, och det finns många andra bra. Då är det för väl att det också finns en del privata fonder som man kan söka i. Vad vi gör nu är att analysera vad som har hänt med alla goda idéer som inte har fått några pengar. Jag undrar om Majléne Westerlund Panke har några idéer om hur vi kan öka friheten i forskningen med tanke på de här icke tillgodosedda forskningsidéerna.
Fru talman! Även när det gäller forskningssektorn är ju de offentliga medlen begränsade. Det väsentliga är, såsom jag framförde i mitt anförande, att grundforskningen har en offentlig bas att stå på. Jag tror att det är en förutsättning för forskningens frihet. När det sedan gäller den tillämpade forskningen och sektorsforskningen har ett betydande antal finansiärer trätt in på arenan och är nu medspelare i det här. Det blir svårare och svårare att få en helhetssyn på och en överblick över hur forskningsfinansieringen egentligen ser ut. Därför tror jag att inte bara vi politiker utan även forskare förväntar sig mycket av utredningen Forskning 2000. Man hoppas få en klarare bild av läget när det gäller den ekonomiska delen.
Fru talman! När det gäller grundforskning håller jag med om att det är viktigt att vi har den här offentliga basen. Men jag tycker inte att man skall utesluta näringslivet i det sammanhanget. Jag tror att det kan komma med mycket viktiga bidrag. Majléne Westerlund Panke nämnde inte den forskningsetiska utredning som pågår, där både Rune Rydén och jag sitter, som just har till uppgift att titta på relationerna mellan forskarna och industrin för att se till att det inte blir någon otillbörlig, oetisk styrning av det samarbetet. Men så långt jag har sett hittills kommer näringslivet i det här sammanhanget med väldigt värdefulla bidrag.

Fru talman! Jag tänker ta upp en fråga som rör samarbetet mellan högskolan och näringslivet. Det här är en fråga som jag kom i kontakt med på grund av en händelse vid Örebro högskola. Det skapades där en väldigt stark opinion mot ett avtal som hade skrivits mellan högskola och näringsliv. Det var ett avtal mellan Högskolan i Örebro och Nestlé om att man skulle ha en gemensam doktorand och gemensam forskning. Detta avtal väckte väldigt mycket reaktioner, både bland studenter och bland lärare på högskolan. När jag började titta på den här frågan ringde jag först runt till olika högskolor och universitet för att se hur samverkan mellan olika högskolor och näringslivet ser ut. Det första som hände var att en del högskolor och universitet sade: De här uppgifterna är sekretessbelagda. Tyvärr kan vi inte lämna ut de här avtalen. Det visade sig också att de flesta högskolor och universitet inte hade någon central kontroll över vilka avtal som fanns på respektive högskola och universitet. Man visste att det fanns avtal på vissa institutioner, men man hade ingen lättillgänglig information om hur samverkan mellan respektive högskola och universitet och näringslivet såg ut. Jag kontaktade även Utbildningsdepartementet. Där hade man inte heller särskilt mycket information om eller insikt i hur detta samarbete ser ut i dag. Jag är också litet förbluffad över att även utbildningsutskottet, som det verkar, har släppt den här frågan vind för våg. Inte heller här har man någon insyn i eller kontroll över hur detta samarbete ser ut. Jag vill ta upp den problematik som finns. Jag och Miljöpartiet ser dock positivt på samarbete mellan högskola och näringsliv. Det är en grundprincip och någonting som vi vill utveckla. För att inspireras litet grand ringde jag till högskolor och universitet i andra länder. I t.ex. Norge finns det statligt reglerat hur sådana här avtal mellan högskolor och näringsliv skall se ut. Jag pratade också med ett antal privata universitet i USA och i Tyskland, som alltså är finansierade enbart av näringslivet. När jag berättade om hur våra avtal kunde se ut, dvs. de sämre fallen av de avtal som finns i Sverige, trodde de att jag skämtade med dem. Sådana här avtal skulle vi aldrig acceptera här; vi skulle aldrig få trovärdighet i forskningsvärlden, hette det. Jag kan ge exempel på bristerna med de avtal som finns. En brist är att högskolor och universitet tycker att sådana här avtal kan vara sekretessbelagda. Det offentliga kan alltså inte få tillgång till vilka avtal som finns. Det här är en oerhörd brist! Men det är inte bara det att avtalen inte är lättillgängliga och att det inte finns någon kontroll över vilka avtal som finns; jag har också sett flera avtal om att man skall utse t.ex. en forskare i samråd med det företag som man är sponsrad av. Institutionen själv måste alltså påverkas av det företag som sponsrar. Det här är någonting som de privata universitet i Tyskland och USA som jag pratade med aldrig skulle acceptera. De accepterar pengarna från näringslivet, och de accepterar och samarbetet. Där har man mycket att ge varandra, och där finns det en utveckling. Men de skulle aldrig acceptera att företagen lägger sig i vem man utser för att bedriva forskningen. Sådana avtal finns i dag i Sverige. Jag tycker också att det finns andra oklarheter i avtalen, t.ex. vad gäller i vilken utsträckning företag får använda sig av universitetens och högskolornas lokaler och av deras logotyp. Det handlar helt enkelt om att kunna marknadsföra företagen på högskolor och universitet på ett sätt som jag tycker kan vara påträngande, både för studenter och för allmänheten. Här finns det i dag ingen diskussion. Samtliga partier utom Miljöpartiet hänvisar i betänkandet till utredningen Samverkan mellan högskolan och näringslivet som NYFOR-kommittén tagit fram. Det finns utredningar; jag har läst två av dem. I de utredningarna säger man att mycket av samverkan mellan högskola och näringsliv i dag sker i en gråzon. I utredningarna tycker man också att det i någon mån är acceptabelt. Men då skall man betänka att de här utredningarna har gjorts av Näringsdepartementet och inte av Utbildningsdepartementet. Det finns alltså andra frågeställningar där. Jag har mycket stor respekt för högskolorna och universiteten i Sverige. Men jag vet, genom att jag har haft direktkontakt med både studentkårer och högskolestyrelser i Sverige, att man gärna hade velat se någon form av riktlinjer från riksdag och regering. När den här frågan togs upp vid Örebro högskola hade vi en paneldebatt. Man hade tillsatt en arbetsgrupp vid Örebro högskola som skulle undersöka de här frågorna. Man efterfrågade gärna att riksdagen skulle säga någonting, att det kom några direktiv, några riktlinjer från riksdagen om hur samarbetet skall utvecklas. Man känner sig handfallen. Högskolor och universitet har i dag väldigt mycket att göra, de är överbelastade. De har studenter, forskning och utbildning att ta hand om och kanske inte själva kan grubbla alltför länge på vilken policy man skall utveckla i dessa frågor. Men utbildningsutskottet verkar tycka att det är bra som det är. Jag kan av egen erfarenhet säga att det i de här frågorna finns en gråzon, och det är inte bra. Det förekommer saker som inte är bra. Jag tycker att det hade varit lämpligt att riksdagen hade agerat. Jag har även sett önskemål om det både från studentkårer och högskolor i Sverige och även från företagen. Det som hände i Örebro ledde till att det inte blev ett samarbete mellan högskolan i Örebro och Nestlé. Varför? Diskussionen kring sponsring, kring hur högskolan hade hanterat den här frågan ledde till väldigt mycket uppmärksamhet i medierna, vilket ledde till att samverkan faktiskt avslutades. Samarbetet gav både positiv och negativ publicitet, men det var inte sådan publicitet som det här företaget ville ha. Det här kan naturligtvis hända med andra företag i Sverige. Jag tycker helt enkelt att det är viktigt att se över detta. Jag yrkar i det här fallet bifall till reservation 3

Fru talman! Jag vill gärna ge en kort kommentar till det här inlägget. Jag kommer faktiskt ihåg publiciteten kring den här frågan vid högskolan i Örebro. Jag kommer också ihåg att den diskuterades i samband med att varje universitet och högskola fick frihet att söka forskningsfinansiärer. I dag skall den här forskningen ske på avtalsbasis, och det är varje enskild högskola och enskilt universitet som tecknar avtalet. Det här finns naturligtvis också med i utredningen Forskning 2000, som skall se över detta. Den kanske viktigaste delen i deras översynsarbete är just att se hur forskningsfinansieringen ser ut och att pröva om det är tänkbart att behålla det system vi har i dag. Innan det kommer ett utredningsförslag, som sedan mynnar ut i ett förslag till beslut i kammaren, kan inte jag ge några konkreta besked om det hela. Vi har noterat det som ett problemområde, ja, det har vi gjort.
Fru talman! Jag vill tacka för att man har noterat att detta är ett problem. Jag tycker att det är viktigt att man ser att det här är en fråga som man behöver titta ytterligare på. I dag finns ett myller av samverkansformer som tillämpas av högskolor och universitet. Det finns inga bra riktlinjer, och det finns för litet kunskap. Det finns för litet kunskap här i riksdagen, på Utbildningsdepartementet och även på universiteten och högskolorna själva. Det här är en fråga som bör ses över. Om den utredning som Majléne Westerlund Panke hänvisar till kommer att ta upp den tycker jag att det är bra. Jag hoppas att man från utskottet ser till att den här utredningen faktiskt tittar närmare på frågorna om samverkan mellan högskola och näringsliv, särskilt forskningens finansiering, för det går in i varandra. Däremot tycker jag att en sak är olycklig, och jag vill ställa en direkt fråga. Vid en rundringning till samtliga högskolor och universitet fick jag svaret: Nej, vi har avtal som är sekretessbelagda, vi kan inte lämna ut dem. Eller också svarade man: Nej, vi har inte de avtal som finns tillgängliga centralt så att vi kan lämna ut dem. Ändå bad inte jag om alla avtal utan specifikt om en viss typ av avtal. Det finns naturligtvis ett myller av olika avtal, samarbetet är mycket utvecklat på vissa håll. Hur ser socialdemokraterna på just den frågan, tillgänglighet och sekretess kring avtalen?
Fru talman! Grundprincipen är naturligtvis att universitet och högskolor är myndigheter, och myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det är grundprincipen. Hur det står till när det gäller det här enskilda avtalet kan inte jag uttala mig om här i kammaren. Det behöver jag betydligt mer underlag för att göra, tycker jag.
Fru talman! Bara det att man här i riksdagen säger att detta är grundprincipen kan faktiskt vara en ledtråd för högskolor och universitet. Jag mötte dem som först sade till mig: Det här är sekretessbelagt. Sedan sade de: Vi måste kolla hur vi skall göra, vi vet inte riktigt. Det är just detta, att här finns det många frågeställningar där faktiskt även högskolorna och universiteten själva famlar i blindo. Det är en olycklig situation. Uttalandet i sig kan så att säga vara en vägledning för hur högskolor och universitet skall hantera sådana här avtal.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

Herr talman! Vi skall nu debattera ett litet betänkande som berör jämställdhetsfrågor inom utbildningsväsendet. I betänkandet berörs ett fyrtiotal motionsyrkanden om jämställdhet. Det är inte särskilt många nyheter och inte särskilt många "kioskvältare" i betänkandet. Jag tycker att det är litet synd. Jag tror att det är hög tid att ta tag i jämställdhetsdebatten. Även om ett och annat förslag har kommit och vi har haft en del diskussioner här i kammaren, bottnar många av de aktuella problem som diskuteras när det gäller skola och utbildning i problem när det gäller jämställdheten. Jag skall ge några exempel bara för att tydliggöra hur viktigt det här är. I dessa dagar diskuteras ganska mycket de ätstörningar som tonåringar har. Det finns flickor som inte äter, och det finns flickor som äter periodvis. Det förekommer en kroppsfixering, och det är t.o.m. så illa att pojkar stoppar i sig piller av olika slag och får bekymmer på grund av det. Vi får rapporter om aggressivitet och sociala bekymmer i skolorna också när det gäller de ganska små barnen. Det sägs t.ex. att pappors frånvaro i många barns liv är en faktor som bidrar till problemet. De har få manliga förebilder. Antalet män som arbetar inom barnomsorgen är få, och de som finns känner sig ofta ifrågasatta, dels av en väldigt feminin kultur som har uppstått därför att kvinnorna är i majoritet inom barnomsorgen, dels därför att vi har haft ett antal otäcka pedofilskandaler som har skapat rykten, fördomar och problem för dem som arbetar inom barnomsorgen. Vi ser att många av dem som hoppar av inom lärarutbildningarna är manliga studerande. Det är också färre och färre män som arbetar som lärare i våra skolor. Också i kunskapsutvärderingar av olika slag, som gäller det som kanske är skolans huvuduppgift, kan vi finna jämställdhetsfrågor som är nog så viktiga att ta tag i. En av de senaste rapporter som vi har fått i utbildningsutskottet behandlar kunskaper i matematik och naturvetenskap. Det är fråga om en stor internationell undersökning, som kallas TIMSS. Den visar bl.a. att flickor gör sämre ifrån sig i matematik än vad pojkar gör. Ännu större skillnader i kunskaper redovisas i de naturvetenskapliga ämnena. Det här är inte någon enstaka svensk företeelse. Det visar sig att dessa skillnader finns internationellt. Likväl är de naturligtvis ett stort bekymmer. Man kommer fram till det som vi har diskuterat, utrett och funderat över på senare år, nämligen hur pojkar och flickor bemöts i skolan. För några år sedan kunde vi utifrån en utredning som genomfördes faktiskt också komma fram till ett beslut om att se jämställdhet som en pedagogisk fråga i skolan. Det är någonting som de som arbetar med utbildning och undervisning måste ha med sig hela tiden för att vi skall nå riktigt goda resultat. Sammantaget menar jag att det finns väldigt många stora och komplexa bekymmer som kräver utredning, forskning, ställningstaganden och inte minst en medvetenhet. Mot den bakgrunden och med tanke på det intresse som vi har visat några gånger i riksdagen, bl.a. när vi 1995 tog beslut om att se jämställdhet som en pedagogisk fråga men också genom en del andra beslut som fattats, tycker jag att riksdagen i särskild ordning borde få en rapport om vad som händer på jämställdhetsområdet. Jag yrkar bifall till reservation 6 i anslutning till motion Ub230, där det begärs att riksdagen i särskild ordning skall få en redovisning av vad som händer respektive inte händer när det gäller jämställdhetsarbetet i utbildningsväsendet. Man kan tycka att det är en liten begäran, men jag tror att den är nog så viktig. Utskottets majoritet nöjer sig med att hänvisa till att Skolverket arbetar med en rapport. De är väl bra att verket gör det, men jag tycker att de här frågorna har den digniteten att riksdagen i särskild ordning borde få en ordentlig redovisning, så att vi får underlag för en samlad debatt i kammaren om jämställdheten och om manligt och kvinnligt i undervisning och utbildning. Jag tror att det är ett sätt att visa att jämställdhetsfrågorna är betydelsefulla och att se till att ingen som arbetar i skolan kan lägga dem åt sidan eller hänvisa dem till en projekt. Det måste utföras ett integrerat arbete i mängder av olika sammanhang. Detta skall göras för att vi skall kunna åstadkomma ännu bättre resultat i svensk utbildningsverksamhet.

Herr talman! Kunskap är makt, och kunskap spelar en allt större roll som förändringskraft i samhället. Det har också diskuterats i ett antal timmar i kammaren. Jag tror att föräldrarna, grundskolan, gymnasiet och högskolan är mycket viktiga i detta kunskapsarbete. Utbildning måste vara tillgänglig för flickor och pojkar och för kvinnor och män på jämlika villkor. Detta betänkande behandlar jämställdhetsfrågor. Jag tycker att viljeinriktningen i betänkandet är klar från alla partier: Jämställdheten måste öka. Barnens syn på jämställdhet mellan kvinnor och män börjar tidigt. Jag anser att det är mycket viktigt att barn får tid tillsammans med både mamman och pappan. Även om vi inte skall ha någon familjepolitisk debatt vill jag ändå säga att fyrklöverregeringens införande av pappamånaden har varit bra och oerhört värdefull för alla parter. Jag är övertygad om att den har utvecklat och kommer att utveckla samhället i jämställd riktning redan när barnen är mycket små. När man sedan kommer till barnomsorg och skola skriver utskottet att det är mycket viktigt för barnens identitetsutveckling att de får möjlighet att möta kvinnliga och manliga förebilder. Jag tycker att vi måste ta fasta på det. Centerpartiet delar givetvis den uppfattningen. För Centerpartiet är jämställdhet en demokratifråga. Skolan måste verka för jämställdhet mellan pojkar och flickor. Tyvärr går jämställdhetsarbetet långsamt i skolan. Det finns åtskilliga exempel från jämställdhetsprojekt och forskning som visar att flickor har svårare att i konkurrens med pojkar hävda sig och komma till tals i klassrummet. Flickor har svårt att föra fram sina synpunkter på samma sätt som pojkar. Deras åsikter möter inte heller samma intresse som pojkarnas vare sig hos lärarna eller bland klasskamraterna. Skolverket skriver i ett referensmaterial om jämställdhet: "Generellt sett fäster flickorna större vikt vid att förstå sammanhangen, medan pojkarna är mer roade av att lösa enskilda problem. I en studie av ungdomar i åldern 12-13 år framkom återigen, att pojkarna i genomsnitt presterar bättre på 'rumsliga' test. Däremot hade flickorna ett klart försprång när det gäller en mer generell intellektuell förmåga. Som en följd av dessa olikheter blir det alltför ofta så att läraren engagerar flickorna i att ta ansvar för skolans sociala fostran av pojkarna. Samtidigt vänjer sig pojkarna vid att stå i centrum och bli uppmärksammade." Herr talman! Skollagen förändrades år 1995 så att det ännu klarare framgår att ett viktigt mål för skolan skall vara att främja jämställdhet mellan könen. Det är bra. Läroplanen från 1994 och jämställdhetsparagrafen har gett skolan nya redskap att komma framåt i jämställdhetssträvandena. Det är viktigt att dessa redskap också används. Generellt sett måste undervisningsformerna förändras så att hänsyn tas till flickors och pojkars olikheter, behov och intresse. All personal som deltar i skolans verksamhet måste ta ansvar för att förbättra jämställdheten inom de områden de verkar. Skolverket, som utskottet hänvisar till, arbetar med ett särskilt nätverk för jämställdhet som genomfört lokala jämställdhetsprojekt. I utvärderingen framkommer två slutsatser som jag tycker är värda att lyfta fram och som är viktiga för att jämställdhetsarbetet skall bli framgångsrikt. Det första är så självklart att det ofta inte sägs. Det är vikten av att de som jobbar med jämställdhet får stöd av skolledning och skolförvaltning. Det andra är något som borde vara självklart men inte är det. Det är att elevernas perspektiv bör ägnas mer uppmärksamhet i jämställdhetsarbetet. De slutsatserna är viktiga att ta till vara i det fortsatta arbetet för jämställdhet i skolan. Herr talman! Den högre utbildningen måste utformas så att den gagnar jämställdhet mellan kvinnor och män. Nu pågår arbetet med rekryteringsmål osv. vid högskolor och universitet. Centerpartiet hoppas att det ger goda resultat. Under de senaste åren har forskningsrådens resursfördelning till kvinnor debatterats. Diskrimineringen i anslagsförfarandet måste motarbetas med kraft. Centerpartiet anser därför att jämställdhetsrevisioner bör bli obligatoriska vid forskningsråden. Vi anser inte att det är tillräckligt med redovisningar från forskningsråden utan att revisioner är en kraftfullare åtgärd. Jag vill därmed yrka bifall till reservation nr 9.

Herr talman! Detta betänkande är, som Beatrice Ask sade, kanske ingen "kioskvältare" när det gäller jämställdhetsidéer. Det beror väl på att den behandlar motionsyrkanden som är plockade ur andra motioner där jämställdheten har behandlats i ett ännu vidare sammanhang. Jag skulle vilja sätta fyra ord på jämställdhetsarbetet inom förskola, skola och högre utbildning. De är: se, höra, reagera och agera. Alltför ofta ser man inte och hör inte hur framför allt flickor och kvinnor behandlas i relation till pojkar och män, och då reagerar man inte och agerar utifrån det. När vår nu tioårige dotterson var fyra år gick han och rabblade på en ramsa: Pojkar är bäst, flickor luktar ruttet fläsk. Jag frågade honom du var han hade lärt sig den. Den hade han lärt sig på dagis. Jag frågade honom då om hans yngre systrar luktade ruttet fläsk. Nej, de var inte flickor. De var ju hans systrar. Det var något helt annat. I samtalet framkom att den här ramsan rabblade pojkarna i ny och nedan, och ingen vuxen reagerade. Det menar jag är fel. Förskolepersonalen skall reagera. Det är tidigt som jämställdhetsarbetet måste börja. Sådana här nedsättande ord får inte förekomma. Detta har sedan visat sig fortsätta i skolan. Det är flickor som vittnar om vilka tillmälen de får. Det är alltså inte bara problemet i skolan med att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor, utan det är också hur man samspelar med varandra. Skolan har en viktig roll. Därför är det viktigt i lärarutbildningen att jämställdhetsaspekterna kommer fram. När vi sedan går vidare till högre utbildning och forskning är det bra att nu så många kvinnor som det ändå handlar om går in i högre utbildning och i forskning och att så stor andel går vidare till doktorandstudier och också disputerar. Men sedan börjar problemen. Kvinnor har inte samma möjligheter att kanske ta internationella post-doc-stipendier. Vi menar att man skall kunna byta ut det mot tjänstgöring i annan vetenskaplig institution i Sverige. Man kan lära sig väl så mycket på en annan institution om man vill bredda sig. Men de verkliga problemen kommer egentligen när kvinnor lämnar det jag kallar "maskotfasen". Yngre kvinnor är fortfarande inget hot i forskning. Det är fint att ha dem. Man kan kalla dem "maskotar". Problemen kommer när kvinnor skall söka de svåråtkomliga forskningsanslagen och de högre tjänsterna. Christine Wennerås och Agnes Wolds genomgång av Medicinska forskningsrådets ansökningar var väldigt välbehövlig. En senare analys visar att nu konkurrerar män och kvinnor där på lika villkor. Det är inte så att de kvinnliga forskarna måste vara väldigt mycket bättre. Detta visade också på dolda strukturer som ligger i vägen för ett jämställt forskarsamhälle. Jag tror inte att männen i Medicinska forskningsrådet medvetet prioriterade bort kvinnorna. Det bara blev så. Det är vad man märker när det blir en tillsättning av de högre tjänsterna: Det bara blev så. Varför blir det så att den ena kvinnan efter den andra som värderas som i stort sett lika bra som medkonkurrerande man ändå faller bort, t.o.m. när mannen tackar nej till professuren? Jag har haft en diskussion om detta med rektorn för Karolinska institutet, Hans Wigzell. Han tänker nu göra en djupdykning i detta om försöka se vilka dolda strukturer som gör att kvinnorna plötsligt faller bort när man kommer allra högst upp i hierarkin. Jag har egna erfarenheter av faran att som kvinnlig forskare ägna sig åt jämställdhetsarbete. Jag blev ombedd att vara sakkunnig vid en professurtillsättning, men efter ett tag fick jag veta att jag inte längre var aktuell. Vilket var då skälet? Jag ringde upp rektorn vid skolan. Svaret var att jag ju hade engagerat mig i jämställdhetsfrågan när det gällde forskare och skrivit en del om det. Nu handlade det om en tjänst med tio manliga och två kvinnliga sökande, och jag kunde ju rimligen inte vara opartisk vid den tillsättningen! Jag bad att få papper på detta, men jag fick då papper på att jag var inkompetent - inte att jag var jävig efter att ha ägnat mig åt jämställdhetsfrågor i högre forskning. JämO sade sedan att man här bröt mot min samhällsskyddade rättighet att delat i debatten. Detta är ett exempel på bromsklossar som ligger i vägen för ett riktigt jämställdhetsarbete inom högre utbildning och forskning. Det är därför viktigt att universitet och högskolor, såsom man nu gör vid Karolinska institutet, stimuleras till att se vilka olika hinder som finns för att kvinnor skall kunna nå de allra högsta tjänsterna. Det räcker inte med att presentera siffror på hur det ser ut och hur man arbetar med jämställdheten, som man nu har bett forskningsråden göra. Jag sitter i Forskningsrådsnämnden. Där ser det jättefint ut när statistiken presenteras, men det är inte så konstigt. Inom Forskningsrådsnämnden finns nämligen Kvinno och jämställdhetsforskningskommittén, som satsar på genusforskning och jämställdhetsforskning. Det är inte konstigt att man får väldigt många kvinnliga sökanden. Det visar sig också att dessa kvinnor inte får pengar från de övriga forskningsråden. Man måste alltså kunna tolka dessa siffror innan man applåderar dem. Jag tycker därför att det är bra med jämställdhetsrevisioner med kompetenta revisorer, som har lärt sig läsa jämställdhetens alfabet och lärt sig att se vad som ligger bakom de siffror som presenteras och det som synes ske men kanske döljer något helt annat. Jag yrkar bifall till reservation 9 mom. 13 som handlar om just detta.

Herr talman! Det finns mycket att säga om jämställdhetsarbetet inom olika områden, men jag skall fatta mig mycket kort i det här inlägget. Det är viktigt att människors livsutrymme och möjligheter inte begränsas av deras kön. I betänkandet, som är ett hopplock av många olika delar, har Vänsterpartiet några förslag som vi tror kan bidra till ökad jämställdhet inom just utbildningsområdet. Det första vi tagit upp är det positiva med att försöka få in fler män i förskolans verksamhet. Särskilt med beaktande av de tråkiga erfarenheter och pedofilskandaler som varit under senare tid, gäller det att vi inte tröttas i våra försök att få män intresserade av de arbetena. Det bästa för både pojkar och flickor är att vara omgivna av både män och kvinnor, som låter dem se hela könsrollsrepertoaren och som inte stärker en gammaldags syn på hur män och kvinnor skall vara. Vi har tittat litet grand på yrkeslärarnas viktiga funktion att stödja dem vi kallar brytare, alltså flickor eller pojkar som väljer en för sitt kön atypisk utbildning. Man borde fundera över hur man kan stärka yrkeslärarna i denna viktiga roll. Man borde också fundera över hur man kan förändra attityderna på enkönade arbetsplatser. Jag tänker i första hand på de mansdominerade praktikplatserna som en del av flickorna hamnar på. Det kan ibland vara mycket jobbigt och bidra till att de avbryter sina studier i gymnasieskolan. Vi har också ett förslag om att man när man fördelar resurser borde beakta andelen kvinnor och män på olika högskoleutbildningar och hur stort sökandetrycket är. Det är viktigt att högskolorna sätter upp rekryteringsmål vad gäller könsfördelning för andra lärarkategorier än bara professorerna. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 3 mom. 6, men jag står naturligtvis bakom även de andra delarna.

Herr talman! Jämställdhetsfrågorna spänner över ett brett fält, och jag vill bra gärna hålla med Beatrice Ask om att vi behöver få en debatt om jämställdhetsfrågor här i kammaren, då vi kan koncentrera oss under en längre tid och kanske få tillgång till de senaste utredningsmaterialen. Vi har i utredning efter utredning sett att jämställdhetsfrågan uppmärksammas i grundskolan och gymnasiet. Det är bra. Det gäller t.ex. Utredningen om skolans inre arbete och Gymnasieutredningen. Det handlar hela tiden om två saker. I skolan skall man motarbeta den schablonmässiga hanteringen av pedagogiken så att man inte för vidare förlegade traditioner vad gäller synen på pojkar och flickor, män och kvinnor. Man måste alltså bromsa och se till att man får en pedagogik som är anpassad till en modern syn på jämställdhet. Men man får naturligtvis också vara vaksam på att man behåller eller utvecklar de pedagogiska metoderna så att de också tar hänsyn till skillnaden mellan pojkar och flickor. Detta är en svår fråga, och det vore spännande att få en debatt bara kring dessa frågor. Jag tänkte nu säga något om kvinnor i högre utbildning. Vi ser en tydlig utveckling mot att alltfler kvinnor kommer i åtnjutande av högre utbildning vid högskolor och universitet. Om grundutbildningen skulle man kunna säga att vi nästan nått målet. Det är litet drygt 50 % kvinnor i grundutbildningen. Men tittar man litet närmare på saken ser man att det fortfarande finns viktiga områden att arbeta med. Ett är fördelningen av kvinnor och män på olika typer av utbildningar. Man kan se att där ännu finns en bias, som gör en litet misstänksam. Vi har inte kommit lika långt med den fortsatta karriären för kvinnor i den högre utbildningen. Det börjar bli alltfler kvinnor i forskarutbildningen, och det är bra. Däremot är det fortfarande färre kvinnor som tar examen. Återigen ser vi en väldig snedfördelning i vissa ämnen, t.ex. de naturvetenskapliga, tekniska och medicinska ämnena. Där är kvinnor underrepresenterade. Från regeringens sida har man uppmärksammat de här frågorna. Men man har arbetat huvudsakligen med kvoteringsinstrumentet eller infört speciella tjänster för kvinnor. Vi har från Miljöpartiet försökt att uppmärksamma de frågor som jag tror är betydligt mer väsentliga på sikt, nämligen att man går litet djupare och tittar efter vilka de egentliga hindren är för kvinnor t.ex. i forskarkarriären. Det finns naturligtvis en lång rad sådana svårigheter, som är ett resultat av att förändringen sker inom ramen för en mansdominerad tradition. Universitet och högskolor har ju varit männens högborg tidigare. När kvinnor t.ex. skall söka in till en forskarutbildning möter de redan i C-studierna, och när de skall skriva sin uppsats som skall ligga till grund för antagningen till forskarutbildningen, en manlig handledare. Det finns en traditionsbunden syn på hur man väljer uppsatsämnen. Undersökningar visar att kvinnliga studerande har en tendens att välja ämnen på ett helt annat sätt än manliga. De vill arbeta mer självständigt och med uppgifter som är mer verklighetsanknutna. De manliga studeranden har lättare för att direkt gå in i pågående forskningsprojekt på institutionerna. Självfallet gör detta att det blir litet lättare för manliga studerande att komma in i forskarutbildningen. Väl inne är det fortfarande så, eftersom det är en sådan kolossal dominans av manliga forskare och lärare, att kvinnliga studerande har handledare som är män. Man kan naturligtvis inte blunda för att detta ofta är en nackdel i karriären. Vi vet också att det finns barriärer som är väldigt påtagliga. Det handlar då inte om den litet mer dolda typen. Jag skall nämna något exempel. Ett är vad som händer när man har doktorerat och sedan skall gå vidare i karriären. Om man har familj väntar man ofta med att skaffa barn till dess att kvinnan har doktorerat. Det är ganska naturligt, och det är också vanligt. Sedan skaffar man barn. Då är kvinnan ofta i 25-30 årsåldern. Det blir naturligtvis längre tid för kvinnans del än för mannens som ägnas åt barnet, i synnerhet spädbarnet. När det gäller möjligheterna att sedan fortsätta karriären, om kvinnan vill det, är de tjänster som finns direkt efter examen forskarassistenttjänster. Det finns en regel som säger att man skall ha en begränsning i meriteringstid, så att endast de fem närmaste åren efter doktorsexamen skall räknas. En kvinna som har använt kanske ett eller två år av sin tid åt barnen tappar alltså dessa år i konkurrensläge gentemot sina manliga kolleger. Hon blir då obönhörligen efter. En sådan regel är egentligen fullständigt oacceptabel. Jag kan inte förstå varför regeringen inte släpper på detta krav. Ta bort regeln om den begränsade meriteringstiden! Den är ett sådant här typiskt hinder för karriärmöjligheterna för kvinnor. När det gäller tillsättningen av lärare och forskare håller jag med Barbro Westerholm om att det hela tiden måste ske en kontinuerlig bevakning. Från Miljöpartiets sida har vi för det första anslutit oss till detta. Vi har tyckt att det är bra att regeringen har betonat att man vid tjänstetillsättningarna, även om man nu skall släppa fram fler professurer, anställa fler professorer osv., skall hålla väldigt noga på tjänstetillsättnings eller anställningsproceduren. Man skall alltså noga tala om vad den anställde skall ha för arbetsuppgifter, vilka krav man ställer på meriteringen osv. innan man utlyser och annonserar tjänsten. Det skall också finnas en tjänsteförslagsnämnd eller motsvarande. Men man har inte bevakat att denna tjänsteförslagsnämnd eller motsvarande skall ha en jämställdhetsansvarig, som vi har kallat det. Jämställdhetsrevisor kanske är ett bättre namn. Vi i Miljöpartiet har i alla fall i våra motioner föreslagit att man obligatoriskt skall kräva att det i en tjänsteförslagsnämnd skall sitta en jämställdhetsansvarig som skall kunna de här frågorna ordentligt. Han eller hon skall inte ha någon annan uppgift än att bevaka just jämställdhetsfrågorna. Jag skall inte gå in på fler detaljer, men vi har en lång rad förslag i den här riktningen från Miljöpartiet. Jag tycker att det är synd att regeringen inte har uppmärksammat dem. Vi har lagt fram dem under en längre tid och upprepat några av dem i form av motioner nu. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 8 under mom. 11. Naturligtvis står vi bakom våra övriga motioner också.

Herr talman! Jämställdhet är en demokratifråga. Demokratin bygger på en människosyn som betonar alla människors lika värde. Det innebär att varje människa har rätt att kräva respekt för sin integritet, för sin rätt att välja inriktning på sitt liv och för sin rätt att uttrycka sina åsikter även om de inte sammanfaller med majoritetens. I teorin finns den jämställdheten mellan majoritets och minoritetsgrupper och mellan kvinnor och män. I praktiken vet vi att det inte står lika bra till. När det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män är hemmen och skolan de platser som är viktigast för att påverka utvecklingen. Förebilder påverkar mycket mer än ord. Det säger sig självt att om barn och ungdomar befinner sig i en enkönad verklighet i förskolan och skolan ända till dess att de kommer upp på högstadiet påverkar det i sig deras syn på mäns och kvinnors olika roller i samhället. Men det ger dem inte heller möjlighet att utveckla sin egen personlighet genom att identifiera sig med människor av båda könen. Därför är en jämnare könsfördelning bland personalen i förskolan och på skolans alla stadier nödvändig. Men jämställdhet handlar om så mycket mer än jämn könsfördelning. När flickor på ett nedsättande sätt kallas för olika könsord, vilket är alltför vanligt i dag, kan det leda till en förvrängd syn på kvinnlighet och kvinnans värde över huvud taget. Användande av könsord som tillhygge måste motarbetas överallt där det förekommer. I skolan bör det inte få förekomma över huvud taget. Att flickors utseende kommenteras hela tiden, och att de förebilder som finns i reklam och artistvärld blir norm leder också till en hård press på flickorna. Skönhetsoperationer bland unga flickor, 15-29 år, har ökat kraftigt. Det är ett tecken på den press som flickor utsätts för. Anorexi och bulimi är ett annat exempel. Här har skolan en oerhört viktig roll i att stärka både flickors och pojkars självkänsla. Det är också viktigt att flickors och pojkars olika sätt att uttrycka sig, både med ord och i kroppsspråk, uppmärksammas mer. Undersökningar visar, och erfarenheten säger också, att pojkar ofta dominerar i en klassrumssituation. Bara medvetenheten om att det är så kan leda till större uppmärksamhet från lärarnas sida. Det är nödvändigt att flickorna lockas ut på plan och lär sig att deras åsikter och inlägg behandlas lika seriöst som pojkarnas. Både olikheter och likheter mellan könen måste lyftas fram på ett positivt sätt inom olika områden i skolan. Kvinnor och män uttrycker sig på olika sätt och använder bilder och referenser på olika sätt även i skriven text. Därför är det viktigt att det finns läroböcker där text och innehåll påverkats av både ett kvinnligt och ett manligt språk och förhållningssätt. Riksdagen kan ju inte besluta om fler kvinnliga läroboksförfattare. Men vi kan bidra till att mansdominansen bland författarna i litteraturlistorna vid olika utbildningsinstitutioner uppmärksammas. Därmed kan vi förhoppningsvis öka medvetenheten om vikten av en jämnare könsfördelning bland de författare som väljs ut när det finns både kvinnor och män att välja mellan. På sikt tror jag att detta är en viktig del av förändringen av skolans arbete med jämställdhet. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 4

Herr talman! Som framgår av debatten är vi överens om vikten av att bedriva ett jämställdhetsarbete. Jämställdhet behövs eftersom det ger rättvisa, kvalitet och utveckling. Vill vi skapa ett mer jämställt samhälle är det viktigt att hela vårt utbildningssystem, inklusive barnomsorgen, medvetet och genomgående präglas av att ge flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Jämställdhet handlar i mycket stor utsträckning om attityder och värderingar. Därför är det viktigt att på ett tidigt stadium och på ett naturligt sätt arbeta för att få en sunt förhållningssätt i de här frågorna. Det bör ske redan i förskolan och skolan. Skolan är en stor och viktig del av samhället. Det är ju också den största arbetsplatsen vi har. Därigenom har skolan också en viktig roll dels som modell för jämställdhetsarbete, dels för att skapa en god grund för det fortsatta jämställdhetsarbetet i samhället i övrigt. Jämställdhetsarbete får aldrig inskränka sig till att bara handla om planer, kvoteringar och statistik. Jag anser att ökad jämställdhet handlar om så mycket mer. Det handlar om att ta till vara mänskliga resurser och att få ökad tillgång till kunskap, erfarenhet och kompetens. Detta är egentligen något som näringslivet missar. Jag brukar roa mig med att se på de olika årsredovisningar som vi får som riksdagsledamöter. När man studerar dem hittar man så småningom bilder på de olika styrelser och ledningsgrupper som de här företagen har. Oftast kan man konstatera att det finns en stor kompetensbrist här. Man finner ett antal herrar i ungefär samma ålder och med näst intill identiska kostymer. Inget ont sagt om dessa män. Jag själv tillhör kanske den här gruppen. De är säkert mycket kompetenta och behövs var och en av dem. Men som grupp har de en kompetensbrist. Skulle jag satsa pengar i aktier skulle jag nog titta på detta. Jag skulle mycket hellre satsa pengar i ett företag som har både män och kvinnor i styrelsen. Helst skall den också bestå av personer med olika bakgrund och erfarenhet både vad gäller ålder och kulturell och etnisk bakgrund. Jag vill satsa i ett företag som visar att man vill ha tillgång till en bred genomlysning av de beslutsunderlag som man har. Herr talman! I skollagen finns numera inskrivet att det åligger skolans personal att särskilt ansvara för att främja jämställdhet mellan könen. I vilken mån detta lyckas beror naturligtvis på vilken kunskap och kompetens som lärarna besitter inom området. Men det är också viktigt och betydelsefullt vilket stöd som rektorn ger för arbetet när det gäller jämställdheten. Det gäller att skapa ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt. Det är avgörande för att kunna skapa en positiv utveckling. Fler män i skolan som lärare på ett eller annat sätt eller som aktiva i barnens närhet är ytterst viktigt både för pojkar och flickor, inte minst som modell för hur män uppträder, agerar och utvecklar naturliga och respektfulla relationer till det motsatta könet. Det är viktigt eftersom många pojkar växer upp utan att ha naturliga kontakter med män, och därmed också utan motvikt till den schabloniserade mansbild som medierna visar inte minst i aktionsfilmer, såpoperor och liknande. Låt mig ta ett exempel som gör mig upprörd. Barbro Westerholm och Inger Davidson har redan tagit upp det. Barbro Westerholm nämnde detta med att se, höra, reagera och agera. Det som gör mig beklämd är att det i dag tyvärr förekommer en alltmer utbredd företeelse bland vissa pojkar och unga män att man använder könsord och andra kränkande smädelser till flickor och även till vuxna kvinnor. När man pratar med dessa som trakasserar svarar de att de i och för sig vet att det är fel, men det är ingen som har sagt något, och därför är det väl okej. Det handlar alltså om att vi inte reagerar och agerar. Det är en av orsakerna till att detta kan fortsätta. Jag kan förstå att många kvinnliga lärare i skolan har en väldigt svår situation här. Därför, herr talman - och det är bra att det är en herr talman just nu - skulle jag som man vilja vända mig till alla andra män som eventuellt hör, läser eller på andra sätt tar del av det här anförandet. Här måste vi, alla män, ta ett ansvar för att visa att vi inte kan tolerera detta. Vi måste reagera kraftfullt och säga ifrån när helst vi hör eller ser något som handlar om den här typen av kränkande behandling. Vi måste reagera och prata med våra söner och även när vi möter killar i idrottslaget, unga män på tunnelbanan eller liknande. Det här är helt oacceptabelt och visar på behovet av att vuxna, mogna män aktivt måste reagera och engagera sig i barnens utveckling. Det visar också på nödvändigheten att utveckla en empatisk förmåga som många saknar i dag. En sådan empatisk förmåga är också en god grund för att klara av att vidareutveckla jämställdheten. Herr talman! Det råder stor politisk enighet om jämställdhetens betydelse inom all utbildning och att det krävs aktiva insatser för att nå målet. Jag anser att det är viktigt att betona att fokus måste vara både på pojkar och flickor, män och kvinnor samtidigt och tillsammans, och inte var och en för sig som det ibland blir. För att utveckla jämställdhet tycker jag att det krävs att vi kan se till båda könen samtidigt. Det är därför viktigt att inte i första hand försöka skapa särlösningar där man enbart inriktar sig på den ena gruppen. Särskilda undervisningsgrupper enbart för flickor eller enbart för pojkar bör därför undvikas, i alla fall som en permanent lösning. Det kan hända att det är nödvändigt att tillfälligtvis anordna könssegregerade undervisningsgrupper för att kunna byta spår eller för att få i gång en ny och annorlunda pedagogisk process. Men huvudinriktningen bör alltid vara att ha blandade undervisningsgruppper just för att berika och höja kvaliteten. Jämställdhet når man ju bäst genom att kunna fungera tillsammans och respektera och lära känna varandra. Det handlar om att ge varandra upplevelser och förståelse för olika sätt att se på saker och ting och olika sätt att formulera och lösa problem. Marie Wilén tog upp problemet med att pojkar tar för sig i klassrummet, t.ex. när det gäller datalektioner, på flickors bekostnad. Det kan man kanske lösa på annat sätt, t.ex. genom att dela upp undervisningsgruppen i flera mindre grupper som består av både pojkar och flickor, dvs. mixade grupper. Där bör målen i sig vara att lära pojkar hur flickor ser på data och datorers användning och att se till flickors behov och sätt att kommunicera. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande UbU15 i dess helhet.
Herr talman! Det är riktigt att vi är tämligen överens i de här frågorna. Men att vi har en bristande jämställdhet i svenskt näringsliv är ett allvarligt bekymmer. Det här allvarliga bekymret, som beror på en massa olika saker som vi kanske kan hantera delvis från politiskt håll, blir ju inte bättre av att vi nu vet från TIMSS-undersökningen att flickor har sämre resultat i matematik, naturvetenskap och teknik än vad pojkar har. Enligt de undersökningar jag har tagit del av, är det civilingenjörer och civilekonomer man i första hand letar efter när man rekryterar chefer i näringslivet. Då är det ju illa nog om tjejerna klarar sig sämre, även om det är en internationell företeelse, som jag sade i mitt anförande. Då är vi ju framme vid detta som riksdagen har bestämt sig för att slå fast, nämligen att jämställdhet är en pedagogisk fråga. Man måste arbeta med detta i skolans vardagsarbete. Jag är litet rädd för att vi har en lång väg att gå innan riksdagens medvetenhet har nått skolans vardag. Därför undrar jag ändå om det inte vore bra om vi här i kammaren fick en redovisning av vad som faktiskt händer i särskild ordning. Jag tror nämligen inte att det här kommer att implementeras tillräckligt snabbt. Jag är oroad för att den här typen av kunskapsskillnader inte stärker utvecklingen mot ökad jämställdhet, och jag delar Torgny Danielssons uppfattning att det här är ett kompetensproblem för svenskt näringsliv. Så jag undrar ändå om det inte vore bra att faktiskt få en redovisning här i riksdagen i särskild ordning och inte bara rapporter från Skolverket.
Herr talman! Men det är ändå så, Beatrice Ask, att när vi får rapporter är det inte regeringen själv som skaffar sig en uppfattning om hur det ser ut, utan det uppdraget ligger just på Skolverket. Skolverket har ett uppdrag att bl.a. se på arbetet och utvecklingen i skolan när det gäller både demokratin, jämställdheten och den kulturella mångfalden och hur man tar till vara det i skolan. Dessutom har Skolverket ett eget arbete med ett eget nätverk som man också har för avsikt att kunna sammanfatta redan i år. Under våren har vi fått det beskedet. Så visst, Beatrice Ask, ser jag fram emot att vi fortsätter den här debatten. Men då behöver vi ha ett underlag där vi kan se vad som händer i skolorna så att vi kan ta vara på det som är positivt och vara påtryckare för att få förändring där vi ser att det finns brister.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är bra att vi får fristående rapporter och en saklig analys av vad som händer och inte händer och om hur det fungerar. Men när vi skall arbeta i riksdagen är det ändå rätt intressant och viktigt att få regeringens bedömning av underlagen och också ett och annat förslag. Jag misstänker nämligen att det på vägen kommer att dyka upp situationer där det skulle behöva hända något. Torgny Danielsson vet ju lika väl som jag att oppositionens möjligheter att väcka förslag är ganska segdragna. Det underlättar för kliv framåt om regeringen kan komma i särskild ordning och göra redovisningar och dra slutsatser. Det markerar också med vilken vikt man vill att arbetet skall bedrivas. Jag tror att det skulle vara en uppmuntran också för Skolverket och för nätverk och allt vad det kan vara om vi hade en särskild redovisning. Det är ingen stor fråga, men jag tror faktiskt att den har betydelse.
Herr talman! Jag tycker att det bra att man är otålig, och jag tror att det i sig är pådrivande. Även vi i riksdagen har ju möjlighet att skaffa oss en uppfattning. Vi kan göra uppföljningar och utvärderingar på olika sätt för att skaffa oss en egen uppfattning och få en egen debatt i de här ärendena. Otålighet i all ära, men trots allt har det ju stegvis hänt saker som har gjort att det har blivit en förändring i skollagen. Det pratas om att man är skyldig att främja jämställdhet. Högskolorna har fått markerade uppdrag när det gäller att se till jämställdheten och att främja jämställdheten vad gäller högskolor och universitetsorganisationer. Jag tror att man måste avvakta litet grand efter det att man har gjort en skärpning av en regel eller av en lag för att se vilka konsekvenser det i sig har givit. Så jag ser fram emot att få ta del av den uppföljning som vi kommer att få så småningom.
Herr talman! Jag skulle ändå vilja ha något litet svar på detta med jämställdhetsrevisioner för forskningsråden. Varför är inte majoriteten beredd att införa jämställdhetsrevisioner för forskningsråden?
Herr talman! Där finns det ju samma ambition att man skall följa utvecklingen och främja jämställdheten på olika sätt. Det handlar om att se till både manligt och kvinnligt. Vi pratar t.ex. om att kvinnor skulle vara förfördelade därför att man gör avbrott i sin forskning för att ta hand om barn. Det gäller ju även män som väljer möjligheten att stanna hemma under en period för att ta hand om och vårda sina egna barn. Så det är viktigt att belysa det här från olika håll och se hur man kan rätta till felaktigheter i strukturer, som många gånger när det gäller den akademiska världen är mycket gamla och som också är väldigt rigida. Därför tycker jag att det är viktigt att man lägger ut ansvaret på de olika nivåer som finns.
Herr talman! Svaret har ju varit att man skall följa det här ett tag och titta på de redovisningar som kommer in. Men jag har uppfattat att behovet att komma till rätta med de här sakerna är stort och att jämställdhetsrevisioner är en kraftfullare åtgärd. Eftersom det finns ett stort behov av att komma till rätta med de här sakerna tror jag att man skulle komma fortare fram med jämställdhetsrevisioner än med det arbetssätt som man har valt.

Herr talman! För några år sedan började debatten om ungdomsvåld på allvar i samhället. Det blev en sådan intensiv debatt att man t.o.m. hade en särskild direktsänd debatt från riksdagen. De som såg möjligheten kunde som goda politiker ta tillfället i akt och engagera sig mycket i den här frågan. Barn och ungdomar har ju faktiskt drabbats värst av den ekonomiska krisen i Sverige. När man pratade om ungdomsvåldet var diskussionen i huvudsak inriktad på våld som unga män utför, dvs. slagsmål, överfall, rån. Den allmänna förklaringen, den förklaring som märktes mest, var faktiskt att ungdomarna slogs därför att det var någonting som var fel i samhället. Men om någonting är fel i samhället, varför är det bara killarna som uppmärksammas? Vad händer med alla flickor? Jag och många med mig har anledning att tro att unga kvinnor i huvudsak inte utövar våld mot andra när de reagerar mot sin omgivning. De reagerar med våld mot sig själva. Jag har skrivit en motion som handlar om unga flickors situation. Jag anser att det är angeläget att särskilt lyfta fram vissa problem som flickor drabbas av i skolan i högre utsträckning än pojkar. Det är svårt att veta om det finns anledning att vara oroligare i dag än för 10 år sedan angående jämställdhetsutvecklingen i skolan eller om vi har blivit mer observanta. Hur som helst kan vi konstatera att det finns allvarliga problem som vi måste ta itu med. En del av de problemen har redan nämnts här, t.ex. att flickor och pojkar har olika möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen oavsett begåvning. Men det finns också andra problem som bör uppmärksammas. Jag skall ta ett exempel. 1995 genomförde Ulla Marklund i Stockholm en skolhälsoundersökning. Det finns fler undersökningar bland Stockholms skolors elever och bland landets alla elever som visar att flickor i klart högre utsträckning än pojkar lider av stressrelaterade besvär. Det gäller både på högstadiet och på gymnasiet. De besvär man pratar om är illamående, magont, huvudvärk och sådana saker som att flickor spyr i betydligt högre utsträckning än killar. Det är förstås bara en del. Men man kan fråga sig varför det finns en sådan tydlig könsfördelning bland unga människor redan i den åldern när det gäller den här typen av problem som vi vet i ett senare skede kommer att kosta samhället miljarder. Man har också uppmärksammat andra problem som t.ex. anorexi och bulimi. I dag vet vi att bantning bland barn är ett betydligt vanligare problem än vad vi någonsin trott tidigare. En studie som genomfördes i England visar att bantning och missnöje med den egna kroppen på grund av att man tyckte att man var för tjock var vanligt ända ned i skolåldern, dvs. att förskolebarn redan hade en klar och tydlig bild av hur illa de själva passade med schabloner. I Stockholm visar en chockerande undersökning att inte mindre än 20 % av 11 åringarna har bantat någon gång eller är missnöjda med sin kropp. En överväldigande del av dem är flickor. Ätstörningar är ett betydligt hot för unga flickor. Anorexia nervosa är en av vår tids allvarligaste sjukdomar just därför att det finns så dålig behandling i dag. Det har tidigare talats om att flickor tystas, att det börjar tidigt och att flickor har mindre möjligheter än pojkar att breda ut sig. Det har också talats om okvädningsord som riktas mot flickor. Jag tycker att vi kan sammanfatta det här i det ord som jag hoppas att vi skall använda mer, nämligen könsmobbning i skolan, dvs. att tjejer mobbas i skolan just därför att de är tjejer. Det är en mobbningsform som lärare ofta inte är beredda att ta itu med. De har ingen bakomliggande förberedelse eller träning att ta itu med den här formen av mobbning. Inte undra på det när det är så stora problem att ta itu med den vanliga formen av mobbning. En individ i varje klass drabbas av mobbning i stor utsträckning. Flickorna i skolan är inte fredade vare sig från sina skolkamrater eller från lärare. Det är oerhört svårt för unga tjejer i dag att hävda sig och sin självständighet när det gäller rätten till integritet och sin egen kropp. Det här kommer att ge genomslag senare i samhället. Ett privat konsultföretag presenterade i augusti 18-23 var den grupp som i särklass hade svårast att säga till på sin arbetsplats mot missförhållanden. De här problemen är självklart sådana som kommer ifrån samhället i övrigt. När i princip alla unga män har läst en porrtidning när de går ut högstadiet - vi har över 300 000 porrtidningsläsare i Sverige varje dag - är det inte heller att undra på att vi får den här typen av uppfattningar flickor och pojkar emellan. Porrtidningarna har blivit grövre. I dag är dagens flicktidningar, exempelvis Veckorevyn, lika "grova" som de tidningar som klassades som herrtidningar i början av 70-talet. Det betyder att hela skalan har flyttats. Dagens porrtidningar innehåller alltså en utstuderad kvinnoförnedring och ett utstuderat våld mot kvinnor som jag tycker att vi bör reagera starkare på. I höstas skrevs en flerpartimotion angående självmord bland unga kvinnor. Det är ytterligare ett problem, men det är litet mer specifikt, så jag skall inte gå in på det närmare. Vilka specifika åtgärder kan man föreslå för att hjälpa tjejer i skolan? Tanken på könsseparerad undervisning har tidigare avvisats här. Jag delar i viss mån tanken att det är inte en bra långsiktig lösning, men det är en bra kortsiktig lösning i vissa lägen för att lösa en speciellt problematisk situation. Eftersom jämställdhet skall genomsyra hela skolundervisningen kan det också bli så att den inte hamnar någonstans. Det naturligaste vore att föra in jämställdhetsfrågorna i sexualundervisningen. Där skulle man kunna ha utförliga diskussioner kring könsroller, kvinnovåld, sexualiserat våld, kroppsuppfattningar och kroppsfixering. Jag anser att det är dags att utveckla sexualundervisningen, som för övrigt är mycket bra i Sverige i ett internationellt perspektiv, och helt enkelt komplettera den med någon form av genuskunskap eller jämställdhetsarbete. Jag anser också att det bör vara möjligt för unga flickor i skolan att få lära sig feministiskt självförsvar. Det är ingen ny kampsportsform, om nu någon trodde det. Feministiskt självförsvar bygger på tanken försvar från en kvinnas eller en flickas perspektiv. Det handlar lika mycket om ett psykologiskt självförsvar som ett fysiskt sådant. Jag hoppas att sådana här tankar, även om de kan verka litet udda i dag, får fortsätta att gro. Jag vet att det finns andra än de som sitter och gäspar i denna kammare som är väldigt engagerade i det här problemet. Vi kan t.ex. nämna den artikelserie som var i Expressen för inte så länge sedan, och som jag tror att flera av er tog del av, och den konferens som Lärarförbundet anordnade i höstas tillsammans med SAMS, en samarbetsorganisation för kvinnoorganisationer, som hette Starka flickor och som särskilt lyfte perspektivet flickors problem i skolan. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 7

Herr talman! Varje gång vi diskuterar skog och skogsnäring här i kammaren förtjänar det att upprepas att denna näring är för vårt land mycket viktig. Det är vår viktigaste exportnäring och utgör därmed en väsentlig ryggrad för hela vårt välstånd. När vi nu skall diskutera det här motionsbetänkandet skulle jag vilja påminna om att vi den 1 januari 1994 fick en ny skogspolitik, som innebar att vi har två jämställda mål, ett produktionsmål och ett miljömål. Det har nu gått några år. Alldeles nyligen avlämnade Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen en rapport om hur den nya skogspolitiken har fungerat i praktiken. Den kom i mitten av januari och heter Den nya skogspolitikens effekter på biologisk mångfald. Det är intressant att titta på de slutsatser som gjorts i rapporten. Man skriver att det har skett en markant förändring under de senaste åren både när det gäller attityder och kunskapsläge. Naturvårdsintresset är stort inom skogsbruket, och ett stort antal markägare och tjänstemän - det rör sig om över 100 000 markägare - har vidareutbildat sig i naturvårdsfrågor. De nya naturvårdsinstrumenten, biotopskydd och naturvårdsavtal liksom NOKÅS-bidrag, fungerar i princip bra. Bristen på ekonomiska resurser är emellertid stor, vilket medför att endast ett begränsat antal av de mest angelägna skogsområdena kan åtgärdas och beskyddas varje år. Sammanfattningsvis visar rapporten att det görs viktiga insatser inom skogsbruket för att nå miljömålet. Utvecklingen har i många avseenden varit positiv. Man pekar också på att det är långt kvar innan vi når miljömålet, framför allt med avseende på den biologiska mångfalden. För att klara det måste bl.a. den generella hänsynen fungera bättre. Man behöver öka insatserna för restaurering för att skydda mera mark och frivilliga insatser. Sedan säger man också att med tanke på den korta tid som förflutit sedan den nya skogspolitiken beslutades är det dock naturligt att mycket återstår innan målen nås. Man drar slutligen slutsatsen att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen inte anser att det redan efter fyra år är motiverat med genomgripande förändringar av skogspolitiken. Vi har i det här betänkandet ett antal motioner. En del har vi följt upp med reservationer som också är motiverade av de anmärkningar som gjorts. Bl.a. tar vi upp i reservation 2, till vilken jag yrkar bifall, herr talman, frågan om ägarstrukturen inom svenskt skogsbruk. Svenska staten genom majoritetsägandet i Assi Domän har mycket betydande skogsmarker. Vi säger att vi inte tycker att det är hållbart motiverat att staten skall äga så mycket mark. Det är inte heller motiverat från mångfaldssynpunkt. Ett spritt ägande inom skogsbruk är i sig en garant för biologisk mångfald. Genom en försäljning av delar av Assi Domän skulle resurser lösgöras för att man skulle kunna t.ex. bekosta ett skydd av större arealer. Vi har en reservation där vi pekar på vikten av att forskning och utveckling inom skogsbruket inte får eftersättas. Vi har i ett tidigare sammanhang avvisat besparingar för Skogs och lantbruksuniversitetet. Besparingarna skulle ju indirekt drabba forskning och utveckling inom skogsbruk, vilket vi tycker är dåligt. I reservation nr 4 avvisar vi med kraft alla tankar på att återigen införa någon typ av avgift på skogsbruket. Spåren från den gamla skogsvårdsavgiften förskräcker. I reservation nr 8 tar vi upp frågan om säkerheter för återplantering. Det finns i svensk skogsvårdslagstiftning ett absolut krav på återbeskogning efter slutavverkning. Vi känner till fall där mindre seriösa skogsbrukare försöker att smita ifrån återbeskogningskravet. Här finns dock vissa möjligheter för skogsvårdsmyndigheterna att i dag kräva säkerhet för återplantering. Bestämmelsen är emellertid behäftad med möjligheter att smita ifrån. Om en skogsägare gör stora slutavverkningar och han blir ålagd att ställa säkerhet för återplantering och sedan säljer fastigheten till någon annan, då lösgörs han från återplanteringsskyldigheten samtidigt som den ställda säkerheten är värdelös. När vi nu har den mycket viktiga lagen om återplanteringsplikt, då skall vi också ha instrument så att inte lagen blir tandlös. Vi tycker att det är på det sättet i dag. Vi är faktiskt besvikna över att vara ensamma om att föreslå åtgärder för att täppa till de luckor som i dag finns. I ett särskilt yttrande har vi tagit upp frågan om skydd av s.k. skogsimpediment. Ett skogsimpediment är skogsklädd mark som producerar mindre än en kubikmeter per hektar och år. Enligt skogsvårdslagen är skogsbruk i princip förbjudet på sådan mark. Av Sveriges skogsklädda mark utgörs inte mindre än ca 15 % av impediment som i praktiken är skyddade för skogsbruk. Dock redovisas dessa 15-16 % - 3 1⁄2 miljoner hektar - inte som skyddad mark.

Herr talman! Som Carl G Nilsson sade behandlas ett antal motioner om skogsfrågor i det betänkande som vi behandlar i dag. Betänkandet utgör ju inte på något sätt en heltäckande bild över skogspolitiken, utan det är mera fråga om utdrag av vissa delar av den. Skogen är Sveriges viktigaste naturresurs och därmed en av våra viktigaste näringar som ger Sverige ett väldigt stort handelsnetto. Det är därför viktigt att denna resurs sköts på ett bra sätt. Ingen kan säga annat än att svenska skogsbrukare har gjort det sedan lång tid tillbaka. Vårt skogsbestånd är bättre än någonsin. Vi har mer skog i skogen - om man uttrycker sig så - än vi någonsin har haft, eftersom skogsskötseln är så pass bra som den är. Det som diskuteras mest är hur miljöhänsynen sköts och hur naturskyddet klaras. Skogsvårdslagstiftningen har ändrats och blivit mindre sträng, och det har inte varit till nackdel för miljön, snarare tvärtom. Människor och i synnerhet de som sysslar med skogsbruk är intresserade av att klara miljön. Sedan kan man naturligtvis diskutera hur mycket mark som skall avsättas för icke-produktion för att den skall få sköta sig själv. Det är detta som jag skall prata mest om här i dag. Vi från Centerpartiet har ett förslag och en reservation om hur man skall kunna klara detta på ett bättre sätt när samhället har svårt att få fram de pengar som behövs. Vi vill att det skall inrättas en fond och att samhället tar initiativ till en diskussion med näringen. På det sättet skulle man kunna samla de pengar som man får ihop för ändamålet i en fond. För dessa pengar kan fonden sedan köpa mark. När Assi Domän bolagiserades föreslog vi från Centerpartiet att man inte skulle göra sig av med all mark i ett aktiebolag utan behålla betydligt mera i de naturvårdsfonder som finns. På det sättet hade mer mark kunnat skyddas. Nu blev det inte så, och jag beklagar det. Det var synd att riksdagsmajoriteten inte följde jordbruksutskottets majoritet för ett sådant handlande. Då hade vi haft en betydligt bättre sits och hade inte heller behövt uppleva de konflikter som har uppstått under senare tid när det gäller mark som Domänverket senare har sålt för produktionsändamål. Det är inte mycket att göra åt det. Nu gäller det att få fram de pengar som behövs för att skydda den mark som är i behov av skydd, och det är en viktig uppgift. Ett annat sätt är de naturvårdsavtal som finns, vilket också är ett bra system. Också här är det vi i Centerpartiet som har tagit initiativet för att introducera avtalen. Vi håller dessutom på att försöka att få till stånd ett beslut om att göra naturvårdsavtalen mer rättsligt bindande. Man måste kunna veta att det som man gör också står sig över ett ägarskifte. Över huvud taget är det viktigt att tillvarata människors och framför allt brukarnas engagemang i det här arbetet, och jag tycker att vi har lyckats ganska bra med det. Men det gäller också att skapa ekonomiska förutsättningar för att göra de avsättningar som behövs och det kan ske genom en naturvårdsfond. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 9. Naturvårdsverket har räknat ut att man under tio år behöver 3,9 miljarder, och dem kan man få ihop på olika sätt. Vi har i andra sammanhang anvisat att man skulle kunna sälja en del av Assi Domän för att få fram pengar till att köpa den mark som man behöver köpa från naturvårdssynpunkt. Detta kan vara en del i en sådan finansiering. Vi har också tagit upp frågan om slutavverkningsåldern i en reservation som jag dock inte skall yrka bifall till, men som vi trots det tycker är viktig och som vi stöder. Genom att tillåta avverkning i låga åldrar skapas ett bekymmer i skogsbruket, där kommersiella intressen tar för sig. Det var litet grand detta som Carl G Nilsson var inne på också när det gällde återplanteringen. Jag kan i mångt och mycket sympatisera med vad Carl G Nilsson sade. Det är litet synd bara att vi inte har fått till stånd att ransoneringsregeln skall gälla för fastigheter från 20 hektar, som vi ville, i stället för från 50 hektar som riksdagen fattade beslut om häromsistens. Det hade varit en bra lösning. Det har tagits upp en del andra saker i betänkandet som i och för sig är viktiga, t.ex. rotsnurr. Det är ju ingen ny fråga, utan man har uppsikt över den. Varje skogsman måste vara väldigt angelägen att lösa problemet. Avgifter i skogsbruket tas upp i en reservation från moderaterna. Jag delar uppfattningen att vi inte skall ha några sådana. Det finns inte heller några förslag om avgifter. Därför finns det inte något att reservera sig mot i det här avseendet. Det är inga avgifter på väg som vi direkt kan se. Vi skall inte ha några nya sådana avgifter. Det är klart och tydligt centerns uppfattning. Herr talman! Med detta yrkar jag alltså bifall till reservation 9.

Herr talman! Det här betänkandet är som tidigare sagts framlagt med anledning av motioner som är skrivna under allmänna motionstiden. Tyvärr blir ju debatten litet grand rumphuggen eftersom allting avslås med hänvisning till den utvärdering som har gjorts av nya skogsvårdslagen och den proposition som vi väntar i vår. Det betyder, vilket jag tycker är litet beklagligt, att vi inte får någon ordentlig skogsdebatt under denna mandatperiod. Vi har ju hela tiden hänvisat till propositionen, och nu kommer den så sent att den inte hinner behandlas. Det tycker jag är tråkigt. När det gäller skogen har vi i vår motion som vi har skrivit under allmänna motionstiden försökt ha en mer principiell hållning eftersom vi avvaktar propositionen från regeringen. Vi har kallat motionen Skogen - näring för alla. Med det vill vi ha sagt att skogen kanske är vår viktigaste naturresurs. Dels är den bärare av en stor biologisk och väldigt viktig mångfald, dels är den vår civilisations lunga genom att den tar upp koldioxid och producerar syre. Den är också viktig, som har sagts, inom produktionen av skogsråvara. Vi vet ju alla i dag att den är en viktig exportnäring. Den producerar ju också bär och vilt och har en massa olika värden som kan vara svåra att uppskatta i pengar. Om man tittar på utvecklingen under de senaste åren kan man konstatera att den har gått åt olika håll. Å ena sidan kan man se ett ökat miljöengagemang inom näringen. Det är en ökad kunskap bland skogsägare, entreprenörer och industri. Man har kommit i gång med skogscertifiering, och man använder sig av miljöledningssystem etc. Å andra sidan får vi samtidigt rapporter om skogsskövling. Man avverkar skogar med höga naturvärden. Vi vet att hanteringen när man bolagiserade och sålde ut Assi Domän var väldigt dålig. Riksdagens revisorer har kritiserat detta. Man försatte tydligen ett tillfälle att både skydda skog och att erbjuda ersättningsskog. Detta är alltså två olika utvecklingstendenser. Vi har valt att inte reservera oss på så många ställen i vår motion med anledning av att vi väntar på propositionen som kommer. Vi har i stället utvecklat våra synpunkter i ett särskilt yttrande, där vi bl.a. har lyft fram vikten av att vi ökar skyddet av skogarna men också att vi ökar skyddet av rätt skogar. Vi vet i dag att det är väldigt litet som är skyddat nedanför den fjällnära skogen. Det är 0,6 %, vilket är långt ifrån de 5 % som expertisen bedömer vara den lägsta nivån, som ju kanske inte heller är tillräcklig. Det ligger långt under nivån i många andra länder. Vi har också tagit upp att det är viktigt att skapa en långsiktig finansiering av skyddsvärd mark. Det är intressant med den reservation som Centern yrkar bifall till och som jag inte riktigt kan förstå, eftersom det i reservationen står ungefär samma sak som i betänkandet. Det verkar ju vara en lösning på gång. Det som är politiskt intressant i den här frågan är att det verkar finnas ett brett stöd för en typ av fond för markinköp. Det tycker jag är något att ta fasta på. Jag hoppas verkligen att utredaren, som skall vara klar så snart som i juni, kommer fram med ett förslag i denna riktning. Jag vill också passa på att litet grand kommentera Carl G Nilssons uppfattning att statens ägande av skog är för stort. Jag hade för några år sedan förmånen att sitta i den skogspolitiska utredningen. Vi gjorde en studieresa till Tyskland. Det var flera som tappade hakan av förvåning när det visade sig att det offentliga ägandet av skogsmark i Tyskland då var betydligt större än i Sverige. Sedan dess har vi som sagt sålt ut väldigt stora delar av den statligt ägda skogen. Så jag undrar hur litet skog Carl G Nilsson och moderaterna tycker att det är lämpligt att staten äger eller skall vara i offentlig ägo. Jag har också en liten fundering när det gäller Centerns reservation om slutavverkningsåldrar, som man inte yrkar bifall till. Det kan ligga någonting i den. Men en av de saker som diskuterades i den skogspolitiska utredningen var ju att man skulle lägga över ett större ansvar på de enskilda skogsägarna och att de skulle visa att de kunde klara av det. Man kan konstatera att de inte har klarat av den delen som gäller slutavverkningsåldrar. Det är fortfarande helt andra saker som styr. Det visar också att detta med miljöengagemang och miljöintresse får vika så fort det finns andra, ekonomiska aspekter på skogsnäringsfrågorna, vilket jag tycker tyder på behovet av en starkare skogsvårdslagstiftning. Vi förväntar oss att regeringens proposition innehåller skärpta krav när det gäller skogsvårdslagen, bl.a. att man skall återinföra krav på röjning och gallring. Att man skall skärpa reglerna för lägsta slutavverkningsålder tycker vi också. Vi tycker också att man skall skärpa reglerna för ransonering med slutavverkning. I sammanhanget behöver man också se över jordförvärvslagen och bosättningsplikten, som ju faktiskt bara är någonting som finns på papperet i dag. I dag är det möjligt för en enskild person att samtidigt köpa mark i flera olika kommuner med löfte om att bosätta sig där. De kan köpa upp skogen, avverka den och sedan bo någon helt annanstans. Det var inte tänkt att det skulle vara på det sättet. Vi tycker också att tillämpningsföreskrifterna när det gäller markberedning skall skärpas. Vi har faktiskt nått framgång när det gäller miljöbalken, vilket är intressant. Vi tycker också att man skall kräva säkerhet för återväxtåtgärder som följer fastigheten. Det är också något som vi förväntar oss skall föreslås i den kommande propositionen. Vi har dock två reservationer i betänkandet som vi tycker är angelägna. Den ena gäller rotsnurren. Jag skall fatta mig kort för jag vet att Ragnhild Pohanka, som vi har skrivit motion tillsammans med, kommer att ta upp frågan. Det som är viktigt när det gäller rotsnurren är att man utreder omfattningen och ansvaret. Det är många enskilda skogsägare som har drabbats av detta och som i god tro, utifrån de rekommendationer som de har fått, har fortsatt att använda denna paperpot. Det har inneburit att de har fått plantor som gör att de kanske får göra om allting efter 10-15 år. Det betyder att väldigt stora ekonomiska värden står på spel. Jag vill yrka bifall till reservation 13. Vår andra reservation handlar om contorta, alltså ett främmande trädslag. Återigen vill jag återknyta till den skogspolitiska utredningen som diskuterade frågan. Man ansåg att detta med contorta var något som skulle utfasa sig självt, att det skulle försvinna. Det är nämligen en hel del problem med contortaanvändning. Men fortfarande planteras rätt mycket contorta, närmare bestämt 24 000 hektar år 1995, som är den senaste uppgift som jag har kunnat få fram. Detta är ett problem. Det är också en fråga som jag förväntar mig att man tar upp i samband med utvärderingen av skogsvårdslagen och i den kommande propositionen. Jag står naturligtvis bakom också den reservationen, men jag avser inte att yrka bifall till den i dag.

Fru talman! Maggi Mikaelsson frågade mig före middagsuppehållet vad jag ansåg om statlig ägarandel av skogsmark. Hon anförde Tyskland som exempel. Jag menar att staten inte bör äga mycket skogsmark. Privat, enskilt ägande gynnar biologisk mångfald och mångfald över huvud taget.

Fru talman! Faktum är ju, Carl G Nilsson, att staten har avhändat sig en massa skogsmark. Jag fick, eftersom det blev uppehåll, möjlighet att skaffa fram Statistisk årsbok. Jag kan konstatera att allmänna ägare, där staten ingår i dag, äger 2,2 miljoner hektar skog medan privata ägare äger 11,495 miljoner hektar enligt de senaste uppgifterna. Det skulle vara intressant att veta hur litet mark Carl G Nilsson tycker att staten borde äga. Skall man sälja ut t.ex. det område som sköts av Fastighetsverket uppe i de fjällnära områdena?
Fru talman! I samband med bolagiseringen och omvandlingen av det statliga domänverket behöll staten ganska stora marker. Framför allt gäller det fjällnära skogar och andra delar som ansågs vara värdefulla ut naturvårdssynpunkt. Vad vi talade om tidigare var att jag sade att det inte finns någon anledning att staten skall vara majoritetsägare i det nya bolaget Assi Domän. Det finns olika skäl till detta. Ett skäl är att staten genom en del utförsäljning av Assi Domän-aktier skulle kunna lösgöra resurser för att t.ex. få råd att säkerställa en större andel av naturskogar.
Fru talman! Vad gäller statens, eller samhällets, ägande av naturtillgångar och annat, så har vi definitivt olika uppfattningar, det är sant. Det kommer vi väl inte att kunna lösa under ett sådant här replikskifte - om ens någonsin. Det som är intressant är ju om man tycker att staten över huvud taget inte skall äga någonting när det gäller skogsmark. Den uppfattningen delar jag inte. Faktum är att Sverige i dag har en betydligt mindre andel offentligt ägd skogsmark än många andra skogsnationer. Det kan ju vara intressant att veta. I andra länder fungerar det också bra. Sedan kan man titta på det här med att det privata ägandet är en garant för den biologiska mångfalden. Då kan det vara intressant att konstatera att det län där Carl G Nilsson hör hemma, Östergötlands län, är ett av de län som har absolut minst skyddad skogsmark, nämligen 0,09 % av den produktiva marken. Det är ju inte precis något att slå sig för bröstet för.

Fru talman! Det är naturligt att skog, i ett land där 70 % av markarealen täcks av skog, är ett viktigt ämne att debattera. Det här är såvitt jag vet redan den andra gången under det här riksdagsåret som jag står och pratar skog. Jag tror faktiskt t.o.m. att det är andra gången under det här året som vi diskuterar skog. Det sker mycket i den svenska skogen i dag, och tyvärr är det inte bara positivt. Vi kan se att det finns ett stort hot mot den biologiska mångfalden i skogen. Vi har en mycket liten andel ur och naturskogar i Sverige. Det är faktiskt inte mer än ungefär 2 % av skogen som vi kan kalla för naturskog. Det är i den här skogen, i de ur och naturskogar som finns kvar, som de riktigt stora biologiska värdena finns. Det är nämligen så att åldern på skogen skapar mer biologisk mångfald. Det har diskuterats mycket, och det kommer säkert att diskuteras igen, att det huggs ned ur och naturskogar i Sverige. Det här är naturligtvis en skandal för Sverige - att vi hugger ned de skogar där vi verkligen har de stora biologiska värdena samtidigt som många säger sig vilja värna den biologiska mångfalden. Det går inte riktigt ihop. Från Miljöpartiets sida har vi begärt en särskild debatt här i kammaren om just den här problematiken, om skogen och om vad som händer med den biologiska mångfalden i skogen. Vi är mycket oroade. Vi kan också se att många hugger nu för att man ser att det börjar finnas ett tryck på att de här skogarna skall bevaras. Tittar vi på vad som är bevarat, kan vi se att så litet som 3,6 % av den produktiva skogsmarken är bevarad eller skyddad. Tittar vi nedanför skogsodlingsgränsen är siffran så låg som 0,8 %. Det är lika med 172 000 hektar. Det är så att mycket av den biologiska mångfald som är hotad i dag - lavar, svampar, fåglar och insekter - lever i den produktiva skogsmarken. Det finns 1 662 arter som är hotade och som är beroende av skog. Och då är det ofta just den här skogen det gäller. Den är mycket produktiv. Den har också ett stort intresse från ett annat perspektiv, nämligen att man kan utvinna den som skogsråvara. Vi i Miljöpartiet menar att det måste anslås rejäla medel från staten så att vi kan skydda den här skogen. Sverige har faktiskt åtagit sig i Naturvårdsunionen IUCN att spara 10 % av alla svenska biotoper. Det är någonting som många andra länder klarar - faktiskt också många u-länder. Australien klarar det t.ex. På Borneo klarar man det. Men Sverige klarar det inte. Det här är naturligtvis en skam för Sverige. OECD har också påpekat att just den gröna sidan av miljövården i Sverige är eftersatt. Man har mycket stark kritik, och Miljöpartiet delar denna kritik. En sak som har diskuterats mycket - också här i dag - är om vi skall klassa impedimenten som skyddad skog. Jag har lagt fram en motion där jag mycket noggrant har gått igenom vad som finns skrivet på området. Jag kan konstatera att det inte är så som vi har hört här, att impedimenten har de biologiska värden som vi vill spara. Impedimenten är ofta skyddsvärda som egna biotoper, men de innehåller inte de arter som vi vill skydda när vi vill skydda produktiv skogsmark. 4,75 miljoner hektar klassat som myr. Myrmarken innehåller sina arter, sin biologiska mångfald, som är helt skild från den produktiva skogsmarken. Av resten, drygt 1 miljon hektar, är nästan allting hällmarkstallskog. Den har också sina biologiska värden, framför allt om det finns kvar grova träd. Nu är det så att många skogsägare går in och tar just de här grova träden på impedimenten. Därmed gör de så att det biologiska värdet minskar ytterligare. Det är bara 9,6 % som har minst 60 skogskubikmeter per hektar. Vi skulle alltså inte ens uppleva det som skog om vi gick där. Vi menar att det skulle vara mycket konstigt att klassa impedimenten som skyddad skog när det inte handlar om den typ av mark som vi menar att vi behöver spara. Bara 2 % av de rödlistade skogslevande arterna är beroende av impediment. Man kan säga att så mycket som 93 % av de rödlistade arterna är beroende av produktiv skog, och för dem betyder impedimenten ingenting. Det är Naturvårdsverkets undersökning som visar detta. Denna undersökning har gjort att det i det här betänkandet står att det nu sker en översyn. Jag förutsätter att de här impedimenten kommer att sparas till en del som de värdefulla biotoper de är i sig. Men att fuskhöja andelen skyddad produktiv skogsmark med hjälp av impedimenten vore ett bedrägeri som bara skulle kunna göra så att Sverige ställs i skamvrån ytterligare när det gäller biologisk mångfald. Miljöpartiet anser alltså att regeringen måste tillföra nya medel för att kunna skydda skogsmark. Vi menar att 10 % av den produktiva skogsmarken nedanför skogsodlingsgränsen på lång sikt måste sparas. På kort sikt måste 5 % sparas. Det gäller i första hand de ur och naturskogar som finns kvar. Och det är bråttom. Huggs de ned så är de borta. Och med dem försvinner mycket av den biologiska mångfald som fanns i dem. Under den senaste tiden har jag talat med ett antal personer som kan det här med djur och natur och även växter, och många är oerhört oroliga och menar att den biologiska mångfalden aldrig har varit så illa ute som den nu är. Det beror i stor utsträckning på det som sker i skogsbruket och jordbruket men också t.ex. på att det har varit kalla vårar. Många av arterna här i norr finns vid nordgränsen av sitt utbredningsområde och har mycket svårt att klara stress från miljö och klimat. Vi måste alltså vara noggranna så att vi kan behålla den biologiska mångfalden. Försiktighetsprincipen måste tillämpas, och vi måste tänka efter före. Vi i Miljöpartiet har varje år i vår budget tillfört ungefär 500 miljoner kronor årligen för att det skall gå att klara en avsättning av de mest skyddsvärda skogarna, i första hand ur och naturskogarna. I detta betänkande behandlas en del motioner väckta under den allmänna motionstiden. Vi beklagar verkligen att det inte blir någon möjlighet till en ordentlig skogspolitisk debatt i riksdagen med ansvarig minister. Eftersom det är som det är kommer vi att intensifiera antalet interpellationer; detta för att få veta vad regeringen vill med sin miljöpolitik inför valet. Vi hade hellre sett att vi fick ett förslag i så god tid att vi hann behandla det före sommaren. Tyvärr blir det inte så. Vi i Miljöpartiet har ett antal reservationer. Jag skall inte tala om alla. Ragnhild Pohanka kommer att beröra en del av dem. Naturligtvis stöder vi alla reservationer men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservation 10. Ungefär 40 % av den brukade skogen har slutavverkats sedan 50-talet. Det står att läsa i Naturvårdsverkets skrift Monitor 14, Biologisk mångfald i Sverige. Detta har självfallet i hög grad påverkat skogen och de växter och djur som finns där. Det behövs nu ett skydd. Vi i Miljöpartiet är glada över att Lars-Erik Liljelund från Naturvårdsverket har tillsatts för att snabbt utreda vad som behöver göras. Vi ser fram emot de förslag som förhoppningsvis kommer. Vidare hoppas vi att de förslagen blir så radikala som de måste vara. Kanske måste vi helt enkelt vara så pass radikala att vi funderar över att inrätta interimistiska naturreservat på en hel del av de marker som vi vill skydda. Att det behövs pengar på både kort och lång sikt tror jag att vi är överens om. Det gäller bara att skaka fram pengarna. Här handlar det naturligtvis om att prioritera. Vi har varit kritiska till den roll som Assi Domän har spelat i de här sammanhangen. Ibland får man en känsla av att Assi Domän har sålt marker som det är bekant har höga biologiska värden. Efter mycket rabalder i press och andra medier liksom bland politiker har de här områdena "räddats" genom snabbutryckningar på diverse sätt. Ett exempel är Askö utanför Sörmlands skärgård. Där finns det en marinbiologisk station som man efter mycket rabalder lyckades avsätta som 50-årspresent till kungen just för att skydda marken. Den ville Assi Domän sälja. Ett annat exempel är Svartedalen på västkusten, som nyligen har diskuterats. Naturligtvis anser vi att det måste finnas ett sätt att spara de marker som finns. Här skulle Assi Domän kunna spela en viktig roll. Vi anser att allt måste prövas. Centerpartiet har uppenbarligen fått litet kalla fötter efter det som gjordes när Assi Domän bolagiserades. Man menar att Assi Domän måste kunna användas, kanske för att skapa en fond men det kanske också handlar om att titta litet grand på markbyten. Detta har vi i Miljöpartiet utvecklat litet grand i ett särskilt yttrande. I våra reservationer tar vi upp flera olika problem. Bl.a. menar vi att det i skogen finns en hel del våtmarker. Den biotop av samtliga biotoper i Sverige som det försvunnit mest av är sumpskogen. Det har dikats mycket, vilket gjort att hundratusentals hektar försvunnit. Detta kan vi se på de arter som är beroende av sumpskog - t.ex. enkelbeckasinen, som faktiskt är på väg att försvinna. Utvecklingen går där brant nedåt. Vi är glada över att i den miljöbalk som nu kommer ha fått igenom att regeringen kan föreskriva tillståndsplikt för skogsdikning. Detta är nödvändigt om vi skall spara de rester som finns av sumpskogen. Det är också nödvändigt att se till att myrskyddsplanen sätts i verket. Det finns ju fortfarande ett antal områden som fortfarande inte har skydd fastän de finns upptagna i myrskyddsplanen. I min kommun, Södertälje, hade vi härommånaden ett sådant fall. Det gällde en myrmark med mycket höga biologiska värden som man var på väg att sälja. Vi började då se oss om efter andra möjligheter och lyckades spara den här marken. Det finns alltså skäl att göra en översyn. Vidare finns det skäl att göra en översyn av vad som gäller i fråga om biotopskyddet. Tidigare i dag hade vi möte med Västra Skogsägarna som berättade att man vet vilka nyckelbiotoper som behöver skapas men det finns inte medel till detta. Ett problem är att områden på 5-20 hektar liksom hamnar mellan stolarna. Skogsstyrelsen tolkar biotopskyddet så att det gäller områden understigande 5 hektar. Naturvårdsverket däremot menar att skall man göra ett naturreservat, skall det vara större än 20 hektar. Områdena mittemellan hamnar alltså precis mittemellan. Inga pengar avsätts till dem. I många fall är det, precis som vi har diskuterat, fråga om urskogsrester. I dag får dessa alltså inget skydd. Således finns det all anledning att se över dessa saker. Nu sker en översyn och vi hoppas att mycket av det som vi här har tagit upp då ses över. Naturligtvis kommer vi att fortsatt engagera oss i detta, för vi menar att det som i dag sker med den biologiska mångfalden i skogen - dvs. att den försvinner - absolut måste stoppas.
Fru talman! Vi skyddar skog och skogsmark av olika skäl, och motiven varierar. Jag skall be att få läsa innantill vad som står i den rapport från Naturvårdsverket och Skogsvårdsstyrelsen som vi nyss har diskuterat. Det står så här under rubriken Impediment: Hänsynen till impediment fungerar i stort sett bra. Den största delen av värdet för biologisk mångfald på impedimenten är emellertid oftast koncentrerad till enstaka grövre träd och till död ved. Vad Gudrun Lindvall nyss sade är alltså riktigt. Vidare står det så här: Enligt 30 § skogsvårdslagen får ingen avverkning ske som förändrar naturmiljöns karaktär. Aktuell föreskrift till 30 § skogsvårdslagen kan behöva förtydligas i ett allmänt råd. Vad man säger är alltså att det är möjligt att den här föreskriften behöver skärpas. Om det rådet följs och vi därigenom förmodligen får ett ännu starkare skydd för impedimenten, kan vi då, Gudrun Lindvall, tänka oss att åtminstone redovisa impedimenten som skyddade? Jag förstår inte motivet till att vi från svensk sida skall sticka huvudet i busken så att säga och inte redovisa de skydd som vi har. Vi har väl ingen anledning att utifrån den internationella redovisningen vara blygsamma på något vis. Självfallet skall vi i stället framhålla de värden som vi har och som vi skyddar.
Fru talman! Jag har alls ingenting emot att spara och skydda myrar men då skall det också heta att man skyddar myrar. Jag har heller ingenting emot att skydda hällmarkstallskog därför att den har vissa värden men då skall den också skyddas som hällmarkstallskog. Den skall dock inte skyddas som produktiv skogsmark, och det är ju det som vi diskuterar. Den produktiva skogsmark som vi vill skydda har vissa typer av biologiska värden. Det är ju 93 % av de 1 662 arterna som vi vill spara. För att kunna göra det måste vi naturligtvis spara de biotoper som de finns i. Vi kan inte spara någon annan typ av biotoper. Det hjälper ju inte de 1 662 arterna att vara kvar om vi sparar biotoper som de inte existerar i. Därför säger vi: Gärna ett utökat skydd för myrar som myrar, för hällmarkstallskog som hällmarkstallskog och för en del av markerna med småvuxet ekkratt som ekkrattsmarker. Om vi skall spara produktiv skog med den biologiska mångfalden måste vi spara produktiv skog med just de värdena. Det är detta som vi skall diskutera. Där menar vi att det är nödvändigt att på sikt avsätta 10 % av den produktiva skogen eftersom det är där som den biologiska mångfald finns som vi vill bevara. Den kritik som riktats gäller bl.a. att de stora träd tas som finns i impediment och som skulle kunna göra att vi t.ex. har kvar vissa vedlevande insekter. Det är möjligt att detta måste ses över och att det här är en av de saker i skogsvårdslagen som nu ses över. Vi kan dock aldrig spara produktiv skogsmark genom att spara andra biotoper. Det är en omöjlighet.
Fru talman! Påståendet att de stora träden, som Gudrun Lindvall säger, tas ur impedimenten är icke bevisat. I de rapporter som jag har sett sägs motsatsen, nämligen att de impediment som jag och vi nu talar om borde kunna redovisas som skyddad mark. De skyddas i själva verket väldigt bra. Gudrun Lindvall hänvisar i sitt anförande också till hur mycket som har slutavverkats sedan 1950. Men vi har i Mellansverige och i södra Sverige ett skogsbruk som har en omloppstid om kanske 70-90 år och totalt en omloppstid om kanske omkring 100 år. Varför är det då så konstigt att man har slutavverkat omkring halva arealen på 50 år?
Fru talman! Jag vet inte varifrån Carl G Nilsson fått sina uppgifter från. De uppgifter som jag har kommer från den utredning som ligger till grund för Naturverkets rapport om hur man har hanterat impedimenten. Den har bl.a. utförts av forskare från Grimsö forskningsstation. Dessa uppgifter säger att man på impedimenten ofta tar just de stora träden. De uppgifterna får stå för de forskarna. När det gäller hur mycket som har tagits ut vill jag säga att vi i Miljöpartiet har diskuterat produktionsmål och miljömål. Det är ganska naturligt att vi anser att miljömålet måste få väga över, men vi är samtidigt mycket medvetna om att skogen är en mycket viktig näring. Jag lade inte in någon värdering när jag anförde att 40 % av skogen har slutavverkats sedan 1950. Det var ett konstaterande. Däremot kan man väl säga att i och med att vi har en stor skogsavverkning och till stor del lever på skogen i Sverige måste vi vårda de ur och naturskogar som finns kvar. Det var därför jag sade att vi bör se till att de vårdas. Jag tror att Carl G Nilsson och jag är överens om att om vi skall vårda en biologisk mångfald i skogen, skall det ske på ett sådant sätt att de som i dag äger skogen får full kostnadstäckning för det. Vi vill alla bevara den biologiska mångfalden i skogen, och därför anser vi från Miljöpartiets sida att det är samhället som skall ta på sig den kostnaden. Men jag lade inte in någon värdering i att det finns ett skogsbruk. Det tycker jag är fullständigt acceptabelt.

Fru talman! Att intresset för skogspolitiken är stort framgick av den inledande debatten om skogspolitiken och av de motioner som väckts under allmänna motionstiden 1997. Den visar också att vi har ett oerhört starkt behov av att få börja diskutera skogspolitiken, som egentligen har legat väldigt lågt under de fyra år som den nya skogsvårdslagen har varit i kraft. Vi hade redan dessförinnan fastställt att en utvärdering skulle ske efter fyra år. I det betänkande om skogsbruket som vi nu debatterar behandlas 57 motionsyrkanden som avstyrks av utskottsmajoriteten med hänvisning till att utvärderingen om den biologiska mångfalden och om produktionsmålet har genomförts. Den utvärderingen har genomförts av regeringen och bereds. På grundval av den utvärdering som är gjord kommer en proposition att läggas fram under våren. Den är aviserad till maj månad. I flertalet av de väckta motionerna tar man upp just den fråga som där kommer att behandlas. Den nya skogspolitik som har förts under de senaste fyra åren bygger på FN:s Riokonferens 1992, där man antog grundläggande principer för skogsbruk. Sverige har skapat en skogspolitik där Riokonferensens resultat betonas väldigt starkt. Det gäller att både nyttja och vårda våra skogsområden. Portalparagrafen fick en utformning med likvärdiga mål för produktion och miljö. Skogsvårdslagen har, som en av de tidigare talarna i kammaren sagt, givit ett större utrymme för den enskilde skogsägaren och för skogsföretagen att ta ansvar för skogsproduktionen och för de investeringar som skall göras inom skogsbruket. Den utvärdering som ligger till grund för regeringens beredning visar att varken produktionsmålet eller miljömålet har uppfyllts. Det är viktigt att konstatera att man är väldigt klar på den punkten. Föryngringsåtgärderna för bibehållande av markens uthålliga produktionsförmåga är otillfredsställande. Återbeskogningen har försämrats dramatiskt. Även röjningsarealerna är nere på en sådan nivå att vår skogsproduktion på sikt kommer att äventyras. Inte heller utförs gallringarna vid önskvärda tidpunkter och i den omfattning som skulle behövas ur beståndsvårdssynpunkt. Även åldern på den skog som föryngringsavverkas har sjunkit så mycket att det på sikt kan uppstå problem. Investeringarna i skogsvårdsåtgärderna har helt enkelt sjunkit till en nivå som måste inge oro i alla lägen. Investeringarna i skogsvård har sjunkit med en miljard sedan den dag när den nya skogspolitiken trädde i kraft. En miljard mindre investeras alltså i skogsvård i form av röjning och återbeskogning. Inte heller har miljömålet uppnåtts, vilket delvis har sin förklaring i att den nya skogspolitiken har verkat under en väldigt kort tid. Men någonting som man måste understryka när det gäller miljömålet är att vi har kommit en bit på vägen. Större hänsyn tas vid föryngringsavverkningar. På hyggena lämnas 5 % kvar i form av gammal, hålig och död ved. Man kan också konstatera att de frivilliga naturvårdsavtalen har lett till framgångar. Vi har kommit en ganska bra bit på vägen, men vi har inte nått ända fram. Skyddandet av skogsmark för naturvårdsändamål måste ske i snabbare takt än i dag. Skyddsbehovet för produktiv skogsmark är naturligtvis störst i de södra delarna av landet. Detta kan man läsa både i Miljövårdsberedningens arbete och i den utvärdering som är gjord. Vi måste både snabba upp takten och öka en del avsättningar för att kunna nå målen för den biologiska mångfalden i vårt landskap. Fru talman! Jag vill kommentera några av de reservationer som är fogade vid betänkandet. Eftersom reservationerna om naturvårdsavtalen dragits tillbaka, avstår jag från att kommentera dem. Där finns en del problem att lösa. Frågan är såvitt jag förstår under beredning i Regeringskansliet. I reservation 3 från moderaterna understryks behovet av en annan fördelning av forskningsresurserna mellan den rent skogliga forskningen och den skogsindustriella forskningen. I betänkandet görs en mycket fyllig redovisning av var forskningsresurserna finns. Däribland finns bl.a. det fleråriga program som omfattar 300 miljoner och i vilket man förväntar att näringen skall gå in med ytterligare 300 miljoner. Det redovisas också vilken inriktning som användningen av dessa medel kommer att få. Man nämner träbaserade byggsystem, kretsloppsanpassning av skogsindustriprodukter och möbelutveckling. Detta innebär naturligtvis att forskningsresurserna även styrs mot lövutveckling och kemisk och bioteknisk utveckling. Här kan också nämnas Sprängaregruppens rapport, som nyss överlämnats till regeringen. Den hade i uppdrag att kartlägga olika aktörer vad gäller forskningsfinansiering och att föreslå åtgärder för att främja utbildning och forskning inom området. Det är en mycket spännande rapport som i dagarna har överlämnats. Fru talman! Jag hoppade över en motion som jag kanske borde ha kommenterat något. Det är den moderata motionen vad gäller statligt ägande. Där kan man konstatera att i samband med bolagiseringen av Domänverket överfördes väldigt stora områden, vad vi då kallade Domänreservat, till naturreservat. Det var 44 stycken. Det var ett väldigt bra tillskott vid ett enda tillfälle för att öka skyddsvärda områden. Av de 44 områdena var väldigt mycket gammal urskog. Problemet var inte bolagiseringen, utan problemet uppstod vid privatiseringen av Domän. Då minskade man på ett kraftigare sätt statens och samhällets möjlighet att använda Domänmark för att underlätta avsättningar av privat mark, dvs. till markbyten. Ett statligt ägande hade varit betydligt bättre. I ett helägt statligt bolag hade man i direktiv kunnat fastställa en viljeinriktning. Men i dag med bara drygt 51 % ägande är detta omöjligt. Där är vinstintresset alltför stort. Fru talman! Jag fortsätter till reservationerna 4 och 5, där Moderaterna och Miljöpartiet har helt olika uppfattningar när det gäller avgifter på skogsbruket för att nå målen för den biologiska mångfalden. Moderaterna anser att det inte behövs några nya pålagor för att klara målen. Miljöpartiet anser att det behövs naturvårdsavgifter för att klara ett miljömål. Utskottet avstyrkte liknande krav våren 1997. Frågan är ej heller aktuell nu. Jag yrkar avslag på båda reservationerna. Reservationerna 6 från Centern och 7 från Miljöpartiet tar upp frågan om nya skogsvårdslagens regel om slutavverkningsålder. Reservanterna pekar på att den sänkta slutavverkningsåldern kan bidra till spekulationsköp. Jag delar den uppfattningen. Det kan tillsammans med andra förändringar, som ransoneringsregeln och ändrad jordförvärvslagstiftning, bidra till icke önskvärda köp. Det har visat sig att det finns sådana inslag. Frågan finns med i den utvärdering som lämnas till regeringen. Förutom de redan vidtagna åtgärderna utgår jag från att regeringen noga följer frågan, och då framför allt om åtgärden med regeln om sänkt ransonering är tillräcklig eller om man måste vidta andra åtgärder. Jag yrkar avslag på dessa reservationer. När det gäller Moderaternas reservation 8 angående säkerhet vid återplantering har Skogsstyrelsen enligt lagen rätt att besluta, precis som man påpekar, för att garantera återbeskogning. Jag delar här reservanternas problembeskrivning och oro. Detta skapar en misstro till svensk skogspolitik. Frågan är uppmärksammad på ansvarigt departement, och vi måste förutsätta att man även jobbar med den här frågan. Jag tror däremot att det är en juridiskt knepig fråga. Den borde naturligtvis utredas på ett eller annat sätt. Men eftersom den finns i beredningsmaterialet yrkar jag avslag på reservation 8. Reservation 9 från Centern framhåller behovet av en fond för att ge möjligheter till snabba inköp av skyddsvärd skog. Här har man i utvärderingen och Miljövårdsberedningens arbete pekat på ett behov av ökat skydd. Men samtidigt skall man vara medveten om att statliga pengar för detta ändamål endast användes i tio års tid. Vi har hunnit en väldigt lång bit på väg med de medel vi har haft. Vi har också kunnat ta vara på de viktigaste biotoperna. Den bank som i dag ligger hos de olika länsstyrelserna har en prioriteringsordning. Man går varje år in och köper de nyckelbiotopområden om är viktigast. Naturligtvis kan man även här utgå från att de signaler som regeringen har fått får någon form av beaktande i Regeringskansliets arbete. Jag avstyrker därmed reservation 9. När det gäller Maggi Mikaelssons reservation 14 angående contorta vill jag för kammaren tillrättalägga en direkt felaktig beskrivning. Maggi Mikaelsson påstår att år 1995 planterades drygt 24 000 hektar med contorta. Den rätta siffran är 4 000 hektar. Detta skall ses mot en total planteringsareal i hela landet på 122 000 hektar. Den nedfasning och utfasning som skall ske av contorta som ett främmande trädslag är på god väg. Vi måste tillbaka till 1993, 1994 eller ännu längre i tiden för att se sådan siffror. Vi planterade som mest år 1984. Då hade vi 40 000 hektar planterade med contorta. Det är viktigt att vi får de rätta uppgifterna för kammarens protokoll. När det gäller skydd av skogsmark, som Gudrun Lindvall har talat sig varm för, och biotopskyddet har vi faktiskt kommit en rätt bra bit på väg. 90 % av Naturvårdsverkets anslag går till inköp av nyckelbiotoper. Under de senaste fyra åren har man köpt in 290 nya naturskogar. Det är 46 000 hektar. Beträffande den oro som uttrycks över myrmarkerna pågår en inventering som skall avslutas under året där man inventerar alla våtmarker i Sverige och deras naturvärden. Då kommer man naturligtvis också att öka skyddsstatusen även på dessa områden. När det gäller biotopskyddsområden och den beskrivning som Gudrun Lindvall gör är det fjällskogen som har fått stå för de flesta avsättningarna. Det var där de flesta naturskogarna fanns. Men än i dag fortsätter Steget före, naturvännerna och Miljöpartiet att angripa avverkningar i produktiv skogsmark i de fjällnära områdena trots att bara en tredjedel av marken i stort sett används för skogsproduktion. En sådan kommun som Arjeplogs kommun är i stort sett nästan kvävd av dessa diskussioner. Jag måste säga att det är ett mycket stort bekymmer att man hela tiden fortsätter att angripa detta. Så fort man avverkar ett träd sägs det att det är den sista urskogen. Det är fel. Det är att gå ut med felaktiga uppgifter. Det är inte den sista naturskogen som avverkas. Den är skyddad i dessa områden med sådana procentsatser som väl tillgodoser behovet av just den typen av biotoper. Vi måste inrikta oss på andra biotoper. Jag vill kommentera den debatt som fördes mellan Maggi Mikaelsson och Carl G Nilsson. Maggi Mikaelsson vilseleder kammaren genom att tala om produktiv skogsmark. Det finns ingen som talar om produktiv skogsmark när det gäller impediment. Ordet impediment står för mark som icke klassas som produktiv skogsmark. Den producerar inte den skog som produktiv skogsmark står för. Därför skall man se impedimenten som ett värdefullt inslag när det gäller vissa biotoper. Skall man sitta och jämföra svensk avsättning av skogsmark med den i andra länder som Malaysia och på Borneo borde man använda samma arealavsättning, och där inräknas impedimenten. Jag delar till fullo Carl G Nilssons uppfattning på den punkten. Det är bedrägeri. Man kan nog vända debatten mot Gudrun Lindvall vad gäller uttryckssättet. Man måste prata så att folk förstår.

Fru talman! Jag tycker att Leif Marklund läser rapporten från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen som en viss potentat, som vi inte får säga namnet på här i kammaren, läser Bibeln. I rapporten skriver man att det inte är möjligt på så kort tid som från 1994 påvisa effekterna av den nya skogspolitiken. Samtidigt finns påpekanden om brister. Jag vill inte försvara skogsägare som inte tar sitt ansvar för god skogsvård. Men i rapporten står att det har skett en markant förändring under de senaste åren, både när det gäller attityder och kunskapsläge. Vi är alltså på rätt väg. Det säger sig självt att om miljömålet och kravet på biologisk mångfald skall paras med ett produktionsmål så kan det till synes verka som att skogsvården kommer i efterhand om man ser det med utgångspunkt i produktivt skogsbruk. Det blir alltså betydligt mer blandade planteringar. Jag tycker ändå att man av rapporten kan utläsa en positiv tendens, och det är väl huvudsaken. Därför drar man också slutsatsen att det inte finns någon anledning att ändra skogspolitiken. Sedan har vi frågan om avgift. Leif Marklund sade att frågan inte är aktuell. Men tyvärr har denna riksdags majoritet i samband med budgetbehandlingen beslutat att ge skogsvårdsmyndigheten fullmakt att utkräva just en ny avgift. Man skriver om en avgift för bl.a. tillsyn och kontroll. Riksdagen har alltså beslutat ge en fullmakt för att utfärda en ny avgift. Ordet skogsvårdsavgift nämndes i och för sig inte, men en ny avgift är det.
Fru talman! Jag tror nog att jag har läst rapporten ganska väl, och jag har tolkat den ganska konkret eftersom jag fört diskussioner med bl.a. dem som varit med vid utvärderingen. Jag delar Carl G Nilssons uppfattning om att det skett en attitydförändring och attitydförbättring i fråga om skogsbruket. Men den hänförs till att man redan på utredningsstadiet åtog sig att ta större hänsyn till den naturliga hanteringen av skogsmark för att på det sättet öka möjligheterna till en biologisk mångfald. Man har lämnat 5 % av hyggena. Det gjordes inte tidigare, utan då var det kalhuggna kalhyggen. I dag finns där väldiga, fina lämnade boträd, död ved, och man har lämnat skyddszoner mot våtmarker och liknande. Detta skall skogsbruket ha en eloge för. Det var inte det jag angrep, utan det att investeringarna sjunkit med en miljard. Det borde oroa även Carl G Nilsson. Investeringarna för den framtida tillväxten i skogsbruket har sjunkit med en miljard under denna tid. Jag tror att det är fel att blanda ihop en ny avgift i den mening som här diskuteras med den avgift som presenterades i budgeten. Man borde nästan ta till sig att vi i likhet med alla andra näringar bör stå för kostnaden för tillsyn och säkerhet kring frömaterialet. Detta är ju en kvalitetsgrej för svenskt skogsbruk i diskussionen om hur vi hanterar dessa frågor.
Fru talman! Vi har aldrig någonsin haft så mycket skog i Sverige som vi har just nu. Vi har aldrig någonsin haft så hög tillväxt av skog som vi har just nu. Vi utnyttjar inte tillnärmelsevis den tillväxt vi har, som ligger runt 95-100 miljoner kubikmeter per år. Av det avverkar vi kanske 75 %. Så det finns faktiskt ingen anledning till oro över att det framtida skogsbruket inte skall kunna försörja oss med virke. Den nya skogsvårdslagen innebär att vi skall ge alla kategorier skogsägare fri förvaltningsrätt över sina marker. Med de tillägg jag gjort tidigare i debatten - absoluta bestämmelser om att återbeskogningskraven skall uppfyllas - kan vi också fortsättningsvis med stort förtroende ge dem det uppdraget.
Fru talman! Jag delar ju Carl G Nilsson uppfattning om våra skogstillgångar.

Det är fråga om en stor förändring med stora skogsvårdsinsatser, som lett till den stora skogsproduktion som vi har i Sverige. Vi borde förvalta den. Det är i detta sammanhang vi talar om att alltför kort tid har gått för att vi skall kunna se konsekvenserna totalt sett. Men om man minskar investeringarna i skogsvården med en miljard, måste det på lång sikt innebära att skogens tillväxt och produktionsförmåga äventyras.
Fru talman! Jag har två frågor till Leif Marklund som inte har med översynen av skogsvårdslagen att göra. Den ena frågan rör reservation 13 om rotsnurr, som vi fogat till betänkandet. Jag funderar litet grand på varför det från majoritetens sida är så omöjligt att göra en översyn av omfattningen och ansvaret för rotsnurren och paperpot-planteringen. Det här kan slå väldigt snett för enskilda skogsägare som fått råd och anvisningar av skogsvårdsstyrelsen och använt det här materialet. Det har blivit stora problem. Man kan förlora 10-20 år av tillväxt om man måste göra om alltihop. Den andra frågan anknyter litet till det replikskifte med Carl G Nilsson som handlade om den eftersatta skogsvården. Det är faktiskt väldigt oroande att röjnings och gallringsinsatserna har minskat mycket. Jag skulle vilja höra om Leif Marklund utifrån detta faktum kan ge några löften eller besked om att man temporärt skulle kunna återgå till någon form av beredskapsarbeten inom skogen, som man haft tidigare. Då skulle man kunna komma till rätta med detta och kunna garantera att skogens tillstånd blir bra också i framtiden.
Fru talman! Vi kan börja med frågan om rotsnurren, som valsat här i kammaren som en följetong varje år. Jag tror att vi måste inse att vi måste se framåt och inte bara gräva i det gamla. De olika skogsvårdsstyrelserna har gjort ett omsvep med en övergripande översyn av omfattningen. De kommit fram till att det finns inslag lokalt som vi kan ha skäl att titta närmare på och oroa oss för. Men de områden som visade sig ha sämst utfall är redan i dag hjälpplanterade och åtgärdade. Jag skall hänvisa till ett seminarium som hölls hösten 1997 i Garpenberg. Forskarna samlades då och redovisade sina rapporter kring rotsnurr. Det visade sig att speciellt granskogen tar vid igen. Den utvecklar ett rotsystem och stabiliserar sig efter några år. Även i barrskogen får man i viss mån samma verkningsgrad. Detta är ju tecken på att vi kanske inte skall överdriva frågan. Men naturligtvis måste man ta på sig ansvaret från olika håll när det gäller paperpothanteringens vagga. Man hade fel material och hanterade plantorna fel. Man hade för stora rotutvecklingar innan plantan sattes. Men ett faktum är att vi aldrig kommer ifrån att oavsett vilket plantmaterial vi har - täckrot eller barrot - kommer det att på de hårda mjälamarkerna utvecklas viss rotsnurr. I dag kan jag bara säga att viltet faktiskt på långt när är ett större problem i ungskogarna än rotsnurren.
Fru talman! Det var den ena frågan. Anledningen till att detta blir en följetong som upprepas år efter år här i kammaren är just att man inte vill göra en undersökning så att man blir överens om omfattningen av problemet. Detta är kanske inte något stort ekonomiskt problem för stora skogsbolag som kan plantera om och hålla på tills de får skogen att växa. De kanske också har bättre kunskaper om vilket material de skall använda. Men det är ett problem för enskilda skogsägare, som drabbas väldigt hårt. Huruvida det utvecklas nya rotsystem och annat är ju litet grand en fråga om ifall träden hinner göra det innan de förstörs eller rivs ned. De blir känsligare för andra angrepp och skador, snövintrar osv. Det skulle vara bra att höra vilket råd Leif Marklund har till en enskild skogsägare som har drabbats väldigt hårt av att han har följt myndigheternas anvisningar. Den andra frågan om skogsvården, röjning och gallring fick jag inget svar på. Det kanske kommer i nästa replik.
Fru talman! För de skogsägare som har plantfält med ungskog som kan ha vissa skador av detta är det ganska naturligt att följa de råd och anvisningar som de fått. De tar alltså i en första röjning och gallring de mest utsatta. Detta kan naturligtvis innebära att gallringen inte blir riktig ur beståndssynpunkt vid det tillfället. När det gäller den eftersatta skogsvården vore det kanske förmätet av mig att stå här och lova statliga pengar till fortsatt röjning. I dag har vi en arbetsmarknad som är så ansträngd att volymkravet har lett till att vi använder allt färre arbetstimmar inom skogsvården på grund av att arbetstillfällena är för dyra. Det finns så mycket omkringkostnader. Men jag måste medge att det var ett mycket verkningsfullt redskap att använda. Det innebär nämligen en stor samhällsnytta för den framtida skogsproduktionen.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag är mycket glad över att Leif Marklund och jag är överens om att vi inte kan spara impediment och kalla dem för skog. Impediment är ju ingen vetenskaplig term, utan en rent skoglig sådan som betyder att det produceras mindre än en skogskubikmeter per hektar och år. Det mesta av impedimenten är ju myrar, mossar, hällmarker, berg och även en del fjällskog. Jag är också glad över att Leif Marklund är överens med mig om att det behövs krafttag för att spara mycket av de biotoper som finns kvar av ur och naturskog. Det finns, som jag har sagt flera gånger, mycket litet kvar. Man kan säga att så litet som 4 % av skogsmarken i dag klassas som urskog. Jag är också överens med Leif Marklund om att mycket av detta finns nedanför skogsodlingsgränsen och i södra Jag har en fråga som kanske är litet märklig i det här sammanhanget, men jag ställer den i alla fall. Västra Skogsägarna var här i dag och uppvaktade med anledning av balken. De sade att det är ont om skog. Vi får höra här ifrån Carl G Nilsson att det aldrig har funnits så mycket skog, och att det finns hur mycket som helst. Västra Skogsägarna uttrycker en oro för att det kommer att finnas ett underskott om man avsätter en del av skogen till reservat nu. De säger att de även i dag måste importera. Detta får jag inte riktigt ihop. Jag hör också från andra skogsägare att det faktum att de inte röjer och gallrar beror på att de inte får avsättning för skogen. Jag skulle vilja höra Leif Marklunds synpunkter på detta, eftersom jag vet att han är kunnig i skogsfrågor.
Fru talman! Jag är inte så säker på att vi är fullständigt överens när det gäller vare sig impediment eller urskogar. Jag tror att Gudrun Lindvall delvis missuppfattar mig. Jag har en betydligt större tilltro till att impedimenten har ett värde som skyddade områden. Där delar jag Carl G Nilssons uppfattning. Vi måste se impedimenten som en resurs som redan är frivilligt avsatt. Den är avsatt på grund av att den styrs av skogsvårdslagens paragraf om impediment. I våtmarksimpedimenten finns det väldigt många arter. Däremot finns det hot mot många våtmarker på grund av felaktigt lagda skogsbilvägar och felaktigt lagda trummor. I urskogsdiskussionen skall vi vara medvetna om att de fjällkommuner som har blivit angripna av aktivistgrupper vid varje avverkningstillfälle faktiskt har en snara om halsen. I dag pågår fortfarande en strid i detta område som icke är tillfredsställande. I en kommun som Arjeplog, där det finns ungefär 232 000 hektar. Det innebär att man i princip bara brukar 40 % av allt som finns. Fråga två får Gudrun Lindvall upprepa. Jag kommer inte ihåg den.
Fru talman! Jag hoppas att vi i alla fall är överens om att vi behöver spara produktiv skogsmark. Det har miljöministern sagt i en del frågesvar. Om 93 % av de 1 662 arterna är beroende av produktiv skogsmark måste vi naturligtvis spara där de hotade arterna finns. Jag delar Leif Marklunds uppfattning om att många av impedimenten skall sparas. Vi har ju sagt att vi skall spara 10 % av alla biotoper. Det innebär ju också att vi skall spara 10 % av myrmarkerna, 10 % av hällmarkstallskogarna osv., dvs. 10 % av alla biotoper som finns. Jag tror alltså att vi kan vara överens om detta. Min fråga var inte någon polemisk fråga. Västra Skogsägarna sade i dag att de är oroliga för att det finns för litet skog i Sverige. De oroas av att man skall göra avsättningar till naturreservat. De menar nämligen att det i dag finns för litet råmaterial till industrierna. Samtidigt får jag höra att skälet till att man inte har uppnått produktionsmålet är att skogsägare t.ex. i Halland, där jag har varit och tittat, inte får avsättning för gallringsvirket, dvs. det som de gallrar ut. Det är ingen som köper upp det. Jag får inte ihop detta. Hur kan Västra Skogsägarna säga att det inte finns virke och att man därför måste köpa från Baltikum, när många skogsägare säger att de inte når upp till produktionsmålet när det gäller röjning och gallring därför att de inte får avsättning för skog? Jag skulle vilja veta vad Leif Marklund anser om detta.
Fru talman! Jag håller med Gudrun Lindvall i det fall vi talar om produktiv skogsmark och slutar prata om de sista urskogarna. Jag delar totalt uppfattningen att de områden som vi i dag saknar är produktiv skogsmark med relativt gammal, fullvuxen skog i Syd och Mellansverige. Det är i stort sett där som vi måste sätta in insatser. Men det handlar naturligtvis också om att man måste kunna träffa avtal med den markägare som äger skogen. När det gäller skogsägarnas resonemang kan vi naturligtvis se problem lokalt. Detta är förstås en prisfråga. Men totalt sett har vi mer skog och mer tillväxt i svensk skog än vad vi avverkar. Carl G Nilsson nämnde att vi har en tillväxt på 95 000-100 000 m3, och det stämmer. Vi har en avverkning som 1994/95 låg på 80 miljoner skogskubikmeter som bäst. Det innebär att vi fortfarande ökar vårt skogsförråd. Men ibland är det naturligtvis en prisfråga. Man får kanske tag på billigt virke i Baltikum. Man kan få tag på lövinslag som man har i uppblandningen. Då kan Mönsterås naturligtvis tillfälligt ha så mycket virke att man inte har så stort intresse av att köpa gallringsvirke i ett visst område. Detta fluktuerar ju över tiden. Men fortfarande skall svenskt skogsbruk ses som en tillgång i ett Europaperspektiv. Det kommer alltid att finnas efterfrågan på jungfrufiber, speciellt i dessa tider när returfibern har blivit så populär i återvinningssystemet. Men man behöver tillskott av jungfrufiber, och den finns i Sverige och i Finland. Där finns de största barrskogstillgångarna i Europa i dag.

Fru talman! Vi lever i en märklig ekonomisk tid när man säger att man inte har råd att gallra skogen. Det är vår största exportinkomst som ger 70 miljarder kronor, och så har man inte råd att gallra skogen. Det är en kommentar till tidigare inlägg. fr.o.m. den 15 november 1997 får inte föryngringsavverkning ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. Det var tidigare 100 ha, nu är det 50. Det är ett steg i rätt riktning. Men 20-30 ha borde vara vårt mål. Miljöpartiet har också andra krav, bl.a. att slutavverkningsåldern måste höjas igen från 60 år till 80 år. Vi anser också att köparen inte skall få avverka innan han erhållit lagfart på fastigheten. I dag kan avverkningen vara verkställd innan ett eventuellt överklagande hunnit behandlas, och då är det så dags. Det finns ett behov av en förvärvslagstiftning som en kraftfull åtgärd att ha till hands när förvärvet sker i vinningssyfte eller spekulationssyfte. Glesbygden behöver behålla kontrollen över sina naturtillgångar som en ren överlevnadsstrategi. Annars skövlas hektar efter hektar av våra skogslän och möjligheterna att bo och leva i Norrlands inland försvinner sakta men säkert. En köpare som inhandlat en bruksenhet, numera på 50 ha, och säger sig vilja flytta till orten men i stället kalhugger hela fastigheten och sedan säljer eller överlåter den till en familjemedlem eller vän, äger den ju inte längre. Pengarna som deponerats hos myndigheten för återplantering får han tillbaka. Han äger ju inte fastigheten längre. Dessa planteringspengar skall följa fastigheten och inte ägaren. Det är ju fastigheten som skövlas på sitt värde. Jag hoppas nu att detta kommer med i den nya utredningen. Jag vet inte det, men vi kan hoppas. Rasoneringsbestämmelser behöver också införas för små fastigheter under 100 ha. Skogsstyrelsen anför att den avser att följa utvecklingen för ett eventuellt ställningstagande för att ändra åldersgränsen för föryngringsavverkning. Det öppnar en liten möjlighet för Miljöpartiets motionsyrkande, men det brådskar faktiskt. Nu avverkas alltför ung skog i accelererande takt, och även gammelskogen som Gudrun Lindvall talat om. Där finns det också risk för avverkning, och det sker på olika platser. I underlag för fördjupad prövning skall man pröva deponeringen av säkerhet för återplantering. Hittills har Miljöpartiets ställningstagande att den deponerade summan skall följa fastigheten i stället för personen inte verkställts, men hoppet kvarstår. Jag tog upp en annan stor fråga redan 1988 eller 1989 när jag kom in i riksdagen första gången. Den har varit en följetong, som Leif Marklund säger. Varför har den varit det? Jo, det är naturligtvis därför att man inte har tagit hänsyn till dessa frågor. Jag har också varit på Garpenberg ett otal gånger. Jag har varit på skogsexkursioner från Dalarna upp till Lappland och tittat på de här skogarna. Vi vet att det är 10 miljarder paperpot-plantor som har planterats. Då är det ju inte frågan om något litet. För varje år som går förlorar man tillväxten i de här skogsområdena. Det blir tjurved, det blir rotsnurr och träden faller för stormar. Jag har sett dem falla som plockepinn och ligga på marken. Det handlar om tre-fyra meter höga furor. Det är faktiskt framför allt furor. Det påpekas att näringsministern i en interpellationsdebatt i maj 1995 anfört att regeringen anser det bättre att satsa på framtiden när det gäller skogsplantor med rotsnurr än att inventera skogsskadorna. Det är ingen motsättning i detta. Det är klart att man måste inventera skogsskador av den här omfattningen. Vi anser att det är nödvändigt. Det är klart att Skogsvårdsstyrelsen inte är intresserad. De har ju haft en dubbelroll i det här fallet. De har sålt plantor och haft tillsynen över skogen. Det är klart att de inte vill ha någon utredning om detta. Vem kommer att bli ansvarig? Det är väl antagligen preskriberat. Men trots allt behöver det här utredas för framtiden. Det handlar inte bara om dessa 10 miljarder paperpot, utan senare har också stora delar av plantorna gett rotsnurr. Även om man har haft dem i förvar med lister har det ändå snurrat. Det gör inte det på bördiga jordar, men i Norrlands inland där jorden är så mager och förnan så tunn händer det. Det finns olika skäl till detta. Det är felaktigt utvalda plantor och slarviga planteringsmetoder på ackord. Alla har vi väl planterat skog. Det gäller att hinna så många som möjligt. Man bara trampar till och tittar inte efter om plantan kommer snett. Det här har kostat oändligt mycket mer pengar än om man hade gett litet mer tid åt planteringen. Stora kalhyggen har verkställts på magra jordar i Norrbottens och Västerbottens län. Där har planteringar föregåtts av hyggesplöjning som orsakat erosion och snabb vattenavrinning. Färska exempel har konstaterats vid ett flertal skogsexkursioner, de senaste 1996. Ännu färskare exempel på erosion och vattenavrinning är förskjutningen av tidigare rotbunden skogsmark. Det hände i Vagnhärad och Sysslebäck i Värmland med ras och jordsprickor som orsakade katastrofala följder för boende i områdena. Geoteknikerna framhåller ofta att tidigare kalhyggen med stubbupptagningar är en av orsakerna till rasen och jordförskjutningarna. En skogsägare från en nordlig sameby har sagt att 70 % av skogarna i hans sameby har avverkats. Och det är inte en liten by som vanliga byar där människor bor. Samebyarna omfattar ju stora områden. Stora delar har varit omöjliga att återbeskoga av olika skäl, t.ex. erosion, klimatförändringar och rotsnurr. Det jag vill framhålla här är just detta med rotsnurr. Det handlar om tusen och åter tusen hektar som inte har återbeskogats. Jag har studerat det här problemet i litteratur, vid exkursioner, i samarbete med forskare och i kontakter med skogsarbetare, skogsägare och samer. Sverige förlorar miljarder varje år om inga åtgärder vidtas angående skogsskadorna. Oersättliga naturvärden går till spillo och stora ytor står oanvända genom många år av kalhyggen som inte kunnat återbeskogas. De blir till ganska värdelösa impediment, för att ta upp det som har diskuterats här i dag. Impediment finns alltså också med i de här tankarna.

Fru talman! Jag vill bara påpeka för Ragnhild Pohanka att det som hon påpekar om bristerna i säkerhet för återplantering osv. finns väl täckt i den moderata reservationen nr 8. Den har jag inte yrkat bifall till hittills, och då är det inte så lätt för Ragnhild Pohanka att rösta på den. Men jag får komplettera mitt yrkande, fru talman, med att yrka bifall även till reservation nr 8. Därmed ger jag möjlighet för fru Pohanka att rätta till det som hon efterlyser. Jag ber alltså härmed om att få yrka bifall också till reservation nr 8. Sedan tycker jag att det är ganska oförskämt av Ragnhild Pohanka att stå i talarstolen och beskylla hundratusentals skogsägare och skogsarbetare för att så nonchalant som hon beskriver det sköta sina skogsplanteringar och utföra skogsplantering. Det är faktiskt på det sättet, och det betygas också i den rapport vi har diskuterat, att det finns ett stort ansvar och en stor känsla för varje skogsplanta som sätts på föryngringarna. Så jag tycker att det finns anledning för Ragnhild Pohanka att ta tillbaka och be om ursäkt för den anklagelsen.
Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 7. Det är inte oförskämt, och jag har aldrig sagt att man inte sköter sin skog efter bästa förmåga. Men om man har blivit lurad av fackkunskapen att plantera fel plantor så får det de här följderna. Jag undanber mig sådana uttalanden om att jag har beskyllt skogsägare för inkompetens - tvärtom.
Fru talman! Vi kan ju läsa i protokollet sedan att fru Pohanka sade att man bara sätter ned plantan och trampar till med stöveln så att plantan står snett, och då blir det på det här sättet. Det var ju precis vad fru Pohanka sade, och det tycker jag inte är rättvist.
Fru talman! Man har haft skolungdomar som har planterat och som har arbetat på ackord. Det handlar inte om skogsägarna.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande nr 8 behandlas trafiksäkerhet. Betänkandet tar upp en rad motioner från den allmänna motionstiden. Jag vill inledningsvis säga att jag naturligtvis står bakom samtliga moderata reservationer men väljer att endast yrka bifall till reservation nr 1. Under den här perioden har trafiksäkerhetsfrågorna fått ett allt större utrymme och blivit alltmer uppmärksammade. Detta tycker jag är bra, inte bara därför att det betyder färre dödsfall och färre skador, utan också därför att det betyder att alltfler förstår att trafiksäkerhet är något som går att framgångsrikt påverka och detta med ganska ringa insatser. Som så mycket annat i livet handlar det nämligen om att ta ett personligt ansvar och visa hänsyn och förståelse för sina medmänniskor, i det här fallet medtrafikanterna. Nollvisionen, att nå fram till noll döda i trafiken, har vi redan behandlat, och jag avser därför inte att ta upp dessa frågor ännu en gång utan går direkt in på betänkandet. Trafiksäkerhet kan innebära mycket. För någon betyder det att vi måste tillåta människor att köra fortare på vissa motorvägar. För andra betyder det att man skall köra långsammare, och för ytterligare andra är barns säkerhet den viktigaste trafiksäkerhetsfrågan. För oss moderater handlar det om att bygga en strategi som omfattar alla delar av trafiksäkerhetsarbetet. Det handlar om förare, trafikanter, fordon, underlag och övervakning för att bara ge några exempel. Ett skäl till att bilister omkommer i olyckor är att de kör i osäkra och alltför lätta bilar. Vi vet att det ofta är kvinnor, ofta med barn i bilen, som kör dessa mindre säkra bilar. Ett skäl till detta är att skatten är högre på tyngre och trafiksäkrare bilar. Detta anser vi är fel. Vi anser att säkra och miljövänliga bilar i stället borde gynnas skattemässigt. Då skulle fler ha råd att köra dem och då skulle vi kunna undvika många skador. Vi har lyft fram dessa frågor i reservation nr 1. Vi anser att skatten måste sänkas så att säkra och bränslesnåla bilar gynnas. Samtidigt borde skatten på de moderna dieselbilarna sänkas till en rimlig nivå. I dag kan skatten på en dieseldriven bil vara fyra gånger högre än för samma bil med bensinmotor, trots att den bensindrivna modellen förbrukar nästan dubbelt så mycket bränsle per mil. Målsättningen måste vara att utveckla tekniken så att bensinförbrukningen minskar. Men det är fel att i dagsläget lägga på ännu högre skatter. Slutligen vill jag ta upp parkeringsfrågorna. Här anser vi att parkeringsregler och andra frågor som rör hur bilar får ställas upp måste följa principen att det skall underlätta trafiken. Vi anser t.ex. att det är fel att kommuner, som här i Stockholm, ser parkeringsavgifterna i huvudsak som en inkomstkälla och inte som ett sätt att underlätta trafiken och parkeringsmöjligheterna. Det finns också exempel på privata parkeringsbolag som bedriver sin verksamhet på ett oseriöst sätt. Tyvärr vill inte utskottsmajoriteten ta tag i de i motionen beskrivna problemen. Fru talman! Vi vill se en översyn av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering genomförd så snart som möjligt. Vi vill säkerställa att parkeringsövervakningen sker på ett seriöst och effektivt sätt vare sig den sköts av kommun eller privata företag.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas ett stort antal motioner om trafiksäkerhet och vissa andra frågor med anknytning till vägtrafiken. Mycket är vi överens om, somt har vi något olika uppfattning om. Den regionalpolitiska situation som just nu råder i vårt land, där 19 av 24 län tappar invånare, där mer än 200 av landets kommuner tappar folk och där landsbygden mycket snabbt glesnar och avfolkas, kräver gemensamma, snara och övergripande åtgärder för att utveckla alla de möjligheter och resurser som finns i hela landet. Den kräver med andra ord en aktiv och mycket medveten regional politik. Den kräver samverkan och helhetssyn, inte sektorisering och delbeslut som ibland tenderar att motverka varandra så att den vänstra handen inte vet vad den högra gör. I detta betänkande tas i flera motioner, bland dem två centermotioner, upp frågan om och bekymret med uppsättning av vägskyltar som väl inte är den allra största regionalpolitiska frågan, men som för väldigt många, både enskilda och bygder, är av oerhört stor betydelse när det gäller vara eller inte vara, synas och utvecklas eller gömmas och tyna bort. Dagens ordning och regler underlättar verkligen inte existensen och den nödvändiga marknadsföringen av de många småföretag och näringsidkare som etablerar sig på landsbygden utanför de stora stråken. Vägmärkesförordning, väglag och naturvårdslag reglerar de här frågorna med den följden att länsstyrelser exempelvis med olika medel ofta arbetar för att utveckla en bygd medan Vägverket samtidigt är mycket restriktiv när det gäller skyltning för att marknadsföra verksamheter i bygden och området. Från Centerns sida menar vi att det nu behövs en omedelbar översyn av Vägverkets regler för vägvisning och skyltning, en översyn med en positiv regionalpolitisk ambition och en landsbygdsvänlig inställning som inte motverkar, men som medverkar till målet om regional balans, utveckling och en levande landsbygd. Nu pågår en översyn av vägmärkesförordningen och "enligt vad utskottet erfarit överväger Vägverket att tillåta vägskyltar för reklam o.d. i glesbygd och turistområden i större utsträckning än för närvarande". Jag förutsätter verkligen att Vägverkets ambition inte stannar vid ett övervägande. Det behövs betydligt mer. Det behövs en betydligt generösare och mer regionalpolitiskt inriktad både syn och verkställighet när det gäller de många småföretagens och landsbygdens tillåtelse till marknadsföring via vägskyltning - självfallet utan att riskera en hög trafiksäkerhet. Jag avvaktar, och jag har förhoppningar på, resultatet av Vägverkets planer och överväganden och ämnar därför, fru talman, inte i dag framföra något yrkande i den här frågan utan nöjer mig med utskottets positiva inställning och skrivning. Så till ett annat område i betänkandet. Olika åtgärder måste ständigt vidtas för att minska bilismens miljöskadliga utsläpp. Det kan handla om minskad bränsleförbrukning, miljöklassning av fordon och bränslen, ekonomiska styrmedel, skattebefrielse för infasning av biobränsle eller att kommunerna exempelvis medges utrymme att undanta elbilar från parkeringsavgift på offentlig plats, som vi i det här betänkandet föreslår som en åtgärd i arbetet för en bättre miljö. Det kan också handla om att minska utsläppen vid kallstarter. Motorvärmare är ett sätt att öka effektiviteten och minska utsläppen. Nu visar dock statistiken att en stor del av den totala körsträckan utgörs av körsträckor mindre än en mil. Oavsett om en bil är utrustad med katalysator eller ej är utsläppen vid kallstarter mycket stora. Därför menar vi att åtgärder som minskar utsläppen vid bl.a. kallstarter bör vidtas. Nya bilar bör förses med motorvärmare och katalysatorvärmare. Den rapport som bl.a. Konsumentverket tagit fram om användning av motorvärmare vid kallstart stöder oss i vår uppfattning. Att minska den miljöförstöring som kallstarter innebär ligger dessutom väl i linje med de miljömål som riksdagen ställt sig bakom. En annan fråga, fru talman, som berör såväl trafiksäkerhet som miljö är frågan om halkbekämpning. Det är väl ingen tvekan om att de flera hundratusentals ton vägsalt som årligen sprids på våra vägar för att öka trafiksäkerheten påverkar miljön negativt samtidigt som rostangreppen på våra bilar ökar. Vägverket, Statens väg och trafikinstitut, Svenska kommunförbundet och flera kommuner har via olika projekt och försök arbetat för minskad saltanvändning i vinterväghållningen bl.a. genom användning av kalkstenskross och andra kalkprodukter. Kalken motverkar försurningen längs våra vägar och borde bl.a. av detta skäl enligt min mening användas i betydligt större utsträckning. Anslag bör riktas till denna utvecklingsoch försöksverksamhet. Nu arbetar Vägverket för en minskad saltförbrukning och också med att prova nya material för halkbekämpning för att därigenom minska saltförbrukning och öka trafiksäkerheten, varför jag nu inte skall reservera mig till förmån för centermotionen i detta ärende men vill ändå i ett särskilt yttrande markera min ståndpunkt i denna fråga. Slutligen, fru talman, ställer jag mig givetvis bakom samtliga centerreservationer men yrkar för tids vinnande bifall enbart till reservation nr 2.

Fru talman! Från Folkpartiets sida får vi vara ganska nöjda med den behandling som våra motionsyrkanden har fått. Vårt yrkande om trafiknykterheten, företräde för gående vid övergångsställen och den flygande inspektionen har fått en positiv behandling av utskottet. Tyvärr kan vi inte säga detsamma om vårt förnyade krav på att konkurrensutsätta bilbesiktningen. Tillsammans med moderater, centerpartister och kristdemokrater vill vi att riksdagen omprövar sitt tidigare beslut om att Svensk Bilprovning skall ha ensamrätt att utföra kontrollbesiktningar. Vi vet att bilister som skall utföra besiktningar på sina fordon råkat ut för långa köer och väntetider vid vissa anhopningar, t.ex. vid semestertid. Det är inte acceptabelt. Vi vill därför att bilprovningen konkurrensutsätts. I utskottet framhåller man att det skulle finnas risker vad gäller kvalitet och glesbygder med en konkurrensutsättning. Men vi menar att vi tvärtom skulle kunna få en minst lika bra besiktning kvalitetsmässigt och också göra det möjligt för glesbygdsbilisterna att utföra sina besiktningar på närmare håll än vad som är möjligt i dag. En konkurrensutsatt fordonsprövning kan medföra lokala lösningar som även tillfredsställer oss glesbygdsbor. Sivert Carlsson tog upp detta med vägmärken och vägskyltar. Vi har markerat den frågan som en av de verkligt viktiga för landsbygdsutvecklingen. Det är alltså mycket betydelsefullt för småföretagarna på landsbygden att de får bättre möjligheter att inom lagars och förordningars ramar visa upp sin verksamhet för det kundunderlag som passerar förbi på vägen. Det är bra att utskottet ser positivt på det här. Jag vill bara betona att vi kommer att följa frågan noga och se till att de positiva skrivningar som finns i utskottsbetänkandet följs av handling. Avslutningsvis yrkar jag bifall till vår reservation

Fru talman! I kväll behandlar vi här i kammaren ett drygt trettiotal motioner från den allmänna motionstiden rörande trafiksäkerhet. Innan jag går in och i stora drag kommenterar motionerna skulle jag vilja nämna litet om det stora och unika beslut rörande trafiksäkerhet som den här kammaren fattade för inte alltför länge sedan. Riksdagen antog en ny inriktning för trafiksäkerhetsarbetet. Vi antog i stor enighet den s.k. nollvisionen. Detta beslut menar jag var något av en revolution för synen på trafiksäkerheten. Nollvisionen, visionen om att ingen skall dödas eller skadas allvarligt i trafiken, innebär ett helt nytt sätt att se på trafiksäkerheten och trafiksäkerhetsarbetet. Nollvisionen bygger på en insikt. Insikten går ut på att det inte är olyckan i sig som är problemet. Problemet är den skada som olyckan förorsakar. När man väl har insett detta ser man också att det finns en lösning. Lösningen på trafiksäkerhetsproblemet är att begränsa styrkan i det våld som människan kan komma att utsättas för i trafiken. Det är mycket svårt att förutsäga när eller var en olycka kommer att inträffa. Därför är det också svårt att förebygga den. Däremot är det relativt enkelt att förutsäga hur svåra skadorna kommer att bli när en olycka inträffar. Att olyckan sker kan ha hundratals orsaker. Hur svåra skadorna blir bestäms endast av två faktorer: dels hur kraftigt det våld är som människan utsätts för, dels hur stor motståndskraft den enskilde individen har för detta våld. Den här insikten gör att trafiksäkerhetsproblemet plötsligt blir betydligt lättare att hantera. Fru talman! Det finns inga felfria människor. Det finns inga garanterat felfria maskiner. Det finns ishalka på vintern och vägar med tjälskott. Det finns älgar, slarv, dåliga förare, dimma, ouppmärksamhet, dålig skyltning, dåliga bilar. Det finns rattfyllon, det kan uppstå fel på vindrutetorkarna eller det kan hända att en gammal dam eller ett barn stiger rakt ut på gatan. Det finns tusen och en oförutsedda händelser. Och alla hänger de ihop. Det är som att spela schack med djävulen. Därför är det också en del människor som viker sig på förhand, som säger att nollvisionen är en flumvision och att det inte går att få ned antalet dödade och svårt skadade till noll. Jag är mycket glad över att inget av riksdagens partier delar den så inskränkta synen. Jag är mycket glad över att riksdagens samtliga partier ställt sig bakom nollvisionen, att vi delar denna insikt och på så sätt också ser möjligheterna. Det ger oss en gemensam utgångspunkt när vi skall diskutera och fatta beslut i dessa frågor. Fru talman! Då det inte är alltför länge sedan riksdagen debatterade och fattade beslut om nollvisionen och trafiksäkerhetsfrågor, vill jag i några fall hänvisa till vad riksdagen då sade eftersom ett antal av de motionsyrkanden vi i dag har att ta ställning till är liknande de vi debatterade och beslutade om vid det tillfället. I ett antal motioner tar man upp frågan angående cykelhjälmar. Riksdagen ansåg vid behandlingen av nollvisionspropositionen att det är mycket viktigt att hjälmanvändandet ökar. Vi ansåg att en ökad användning av cykelhjälmar borde åstadkommas genom främst information. Vi var vid det tillfället inte beredda att fatta beslut om en tvingande lagstiftning. Utskottet är i dag inte heller berett till en sådan lagstiftning. Vägverket har fått i uppdrag att nogsamt följa utvecklingen på detta område. Från utskottsmajoritetens sida vill vi tydligt deklarera att vi är beredda att ta till lagstiftning om hjälmanvändandet inte får en godtagbar omfattning. Men i dag är vi, som sagt, inte beredda att ta till någon sådan åtgärd. Frågan om trafiknykterhet var också uppe till diskussion vid den förra behandlingen. Då liksom nu vill utskottsmajoriteten betona att insatser mot trafikonykterhet på grund av alkohol eller andra droger är mycket angelägna. Det är ju också så att just trafikonykterheten är ett reformområde inom ramen för det nationella trafiksäkerhetsprogrammet. Vägverket har genomfört omfattande kampanjer, information och utbildning inom detta område. Drograttfylleriutredningen har nu lämnat sitt betänkande Droger i trafiken. Frågan är under beredning i Regeringskansliet för närvarande, och enligt vad vi erfar kommer en proposition att läggas fram för riksdagen senare i år. I väntan på den propositionen finner utskottsmajoriteten inte någon anledning att i nuläget vidta några åtgärder. Fru talman! Moderaterna har motionerat om att skatten på motorfordon bör ändras så att säkra och bränslesnåla bilar gynnas. Jag vill då passa på att informera riksdagen om att en utredning för närvarande arbetar med dessa frågor. Man gör en översyn av vägtrafikens samlade beskattning när det gäller både lätta och tunga fordon. Utredningsuppdraget skall redovisas senast den 30 oktober i år. Med anledning av detta finner utskottsmajoriteten ingen anledning att i dag ta ställning till denna fråga. Moderaterna tar återigen upp frågan om att privatisera den del av sjukförsäkringen som går till ersättningar i samband med trafikskador. Jag vet inte vilken gång i ordningen som moderaterna för upp denna fråga till debatt i den här kammaren, men jag vet att frågan har behandlats och avfärdats sedan 80-talet, ja, kanske t.o.m. tidigare. Moderaterna menar alltså att sjukvårdskostnaderna till följd av trafikolyckor skall bort från statsbudgeten. De 4 miljarder som man genom detta sparar skall i stället betalas via trafiksförsäkringen. Detta innebär en merkostnad för bilisterna på 1 200 kr per år, eller om man vill göra en jämförelse motsvarar det en extra krona litern för bensin. Fru talman! Vi socialdemokrater har inte tidigare alla de gånger som denna fråga har debatterats varit beredda att genomföra en privatisering av sjukförsäkringen, och det är vi inte nu heller. Det här är ju egentligen en fråga för socialförsäkringsutskottet, men jag vill ändå deklarera att vi socialdemokrater anser att en allmän försäkring vid sjukdom och rehabilitering är att föredra, en allmän försäkring som är baserad på inkomstbortfallsprincipen och som uppfyller kraven på trygghet, rättvisa och effektivitet. Fru talman! Ett antal motioner tar upp frågor rörande parkeringsbestämmelser. De handlar bl.a. om parkering nära gathörn och de privata parkeringsbolagens verksamhet. Vägverket har haft i uppdrag att se över parkeringslagstiftningen och man lämnade en rapport till regeringen i december förra året. Regeringen bereder för närvarande detta ärende, och i avvaktan på regeringens förslag finner utskottsmajoriteten ingen anledning att i dag fatta beslut i frågan. I motion T416 framhåller Claes-Göran Brandin och Hans Hoff att bristande säkring av last utgör ett omfattande säkerhetsproblem för landsvägs och sjötransporter. Motionärerna påtalar att polisen vid en trafikkontroll inte har rätt att gå in i låst eller plomberat utrymme utan att först ha fått beslut om husrannsakan, om man inte vet att lasten innehåller farligt gods. Misstanke om att lasten skulle vara bristfälligt förankrad har inte ansetts som tillräcklig grund för husrannsakan. Motionärerna menar att denna begränsning av polisens kontrollmöjligheter kan leda till att mindre seriösa företag använder låst eller plomberad lastbärare enbart för att undkomma kontroll. Utskottet menar att god lastsäkring är mycket viktigt från transportsäkerhetssynpunkt, men att frågan också rymmer rättssäkerhetsaspekter. Utifrån detta anser utskottet att regeringen bör göra en avvägning mellan dessa och sedan återkomma till riksdagen med ett samlat förslag. Fru talman! Det är mycket på gång inom trafiksäkerhetsområdet. Den insikt om trafiksäkerhetsarbetet som nollvisionen har gett oss har också gjort att vi ser helt nya möjligheter. Åtskilliga utredningar arbetar och beredning av olika frågor genomförs just nu inom Regeringskansliet. Detta gör att riksdagen med ro kan bifalla hemställan i detta betänkande och invänta nya förslag från regeringen. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Eftersom jag nyss anmälde mig till debatten får jag nöja mig med de få stipulerade minuterna. Men icke desto mindre är jag alldeles förvissad om att närvarande ledamöter väldigt gärna vill ta del av den argumentering som bl.a. jag för fram i detta ärende. Vi har en parkeringslagstiftning och en påföljdslagstiftning i Sverige som gynnar sådana som är oseriösa - man kan tala om skojare i branschen. Alla är inte skojare, men den som vill utnyttja parkeringslagstiftningen - det finns två lagar - går det alldeles utmärkt att tjäna pengar, och detta på trafikanternas bekostnad. När en bilist med ett par minuter har missat att forsla bilen ifrån den uppställningsplats som man har erbjudits blir resultatet en form av ett bötesstraff. Överskridandet i tid anges i allmänhet till fem minuter, men det är ofta betydligt mindre. Den s.k. felparkeringsböteslappen som man får kan vara på upp till 700 kr och ännu mera. Då har vederbörande parkeringsfirma gjort sig skyldig till ett brott, därför att det finns ett begränsat högsta s.k. Fru talman! Detta påtalas gång på gång i riksdagen, i dagstidningars insändarspalter och i den debatt som uppstod vid årsskiftet när en hel hop av parkeringsvakter i Stockholm gav sig ut och lappade bilar en helgnatt. Vi fick då klart för oss att det inte är sunt förnuft och hänsyn som gäller i den branschen. Det gäller helt enkelt att roffa åt sig så mycket som möjligt, vilket de som har ett rymligt samvete gör. Det är hur enkelt som helst att gå in i den här branschen. Det fordras ingenting annat än att man disponerar ett stycke mark, att man sätter upp skyltar och hänvisar till den lagstiftning som vi i Sveriges riksdag erbjuder precis vilka skojare som helst. De som är seriösa rättar sig naturligtvis efter både det som är comme-il-faut och det som anges i regelverket. De andra tar helt enkelt för sig. Fru talman! Jag har väckt motion till riskdagen om detta i förmodligen tolv år, och det har varit ungefär samma typ av behandling varje gång. Trafikutskottet har sagt att det pågår ett arbete och en översyn, men det har inte kommit till prövning i något av de utskott som sysslar med lagstiftning och med den typ av juridisk behandling som t.ex. lagutskottet skulle kunna ha företagit. Okej, visst är det trafikanter som berörs av detta. Men hur skulle det vara om det någon gång gjordes en prövning av dem som sysslar med lagstiftning, som kan göra de juridiska bedömningarna och som framför allt tar hänsyn till den rättspraxis som vi har i vårt land. Jag vill, fru talman, peka på att det finns en motion som heter T915, som jag har skrivit. Den har rubriken Parkeringsbolag och innehåller ett antal förslag. Jag skulle vilja påstå att de är mycket noga motiverade av det faktum som jag har nämnt mer summariskt här, nämligen att det är en bransch där skojarna kan göra sig beredda för tjänster. Dessvärre förekommer det. Böteslappar eller parkeringsavgiftslappar är helt enkelt varor som säljs på en marknad som jag tycker blir allt skummare. Kom ihåg att flera av de s.k. parkeringsbolagen har samma kontor som inkassobyråerna. Jag förstår inte att inte detta kan få trafikutskottet att mer resolut sätta sig in i problematiken. Svenska folket gör det. Det ser vi på insändarspalterna i tidningarna. Det såg vi när den av mig nyss påtalade händelseutvecklingen i Stockholm blev uppmärksammad. Vi ser att detta är fråga om någonting som gör att väldigt många bilister drabbas på ett ohemult, orättvist sätt.